Herr talman! Jag har inte på minsta sätt sökt bagatellisera den skada som skett för fiskarna. Jag är den förste att beklaga, om det förhåller sig på det sätt som herr Lorentzon säger. Jag har sett fotografier av pråmarna, men jag har också hört sjöfartsverkets bedömning. Om sjöfartsverkets anvisningar rörande hur pråmarna skall vara lastade inte följs, ankommer det på verket att ingripa. Herr Lorentzon menar väl inte att jag skall ut och fotografera pråmarna?

Herr talman! Det kunde naturligtvis vara skönt för kommunikationsministern att komma ner till västkusten och ha en kamera med sig, men det var inte min mening! Det finns tjänstemän tillräckligt på det här området. När man talar med lotsarna i Göteborg exempelvis säger de: Det är ett bedrövligt förhållande detta — vi vet precis hur det går till, men det är sjöfartsverket som har att bevaka sådan här verksamhet! Sjöfartsverket å sin sida säger att lagarna är sådana att det inte är möjligt att vidta åtgärder just nu. Vi har alltså att invänta en proposition från regeringen. Men å andra sidan går det att vidta åtgärder redan nu. Även om Sverige en gång har varit danskt, så bestämmer ju inte danskarna i Sverige längre.

Herr talman! Herr Karlsson i Motala har frågat mig av vilka skäl den delen av lärarutbildning som avser arbetslivsorientering inte har kommit i gång så som avsetts. Under anslaget Lärares fortbildning finns innevarande budgetår för första gången anvisade medel för lärares arbetslivsorientering. I avvaktan på att förhandlingar mellan skolöverstyrelsen och berörda personalorganisationer skall slutföras har denna arbetslivsorientering ännu inte kunnat komma till stånd. En av parterna den 3 mars 1977 gemensamt tillsatt arbetsgrupp bereder nu ärendet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mogård för svaret. Anledningen till min fråga är det sätt på vilket man har hanterat en för skolan viktig sak. Nr 135 Nästa år skall SIA-reformen börja att gälla inom grundskolan. Ett av Onsdagen den skolans viktigaste mål enligt reformen är att skolan skall öppna sig mot 18 maj 1977 samhället och arbetslivet. Många har upplevt skolan som en värld för LL sig, isolerad från det samhälle som eleverna får sin utbildning till. Om arbetslivsorien SIA:s uppgift är, som framgår av propositionen, att söka kontakt med = tering för lärare arbetslivet. Detta måste framhållas som en väsentlig del av skolans samhällsansvar. Det är angeläget att företrädare för arbetslivet i mycket högre grad än vad som nu sker får komma in i skolan. Elever och lärare måste lämna skolan och bedriva studier ute på arbetsplatserna i omedelbar kontakt med de människor och de problem som där finns. Dessutom måste det till facklig medverkan i undervisningen. Inom de fackliga organisationerna är vi beredda att göra omfattande insatser i detta arbete. Eleverna måste få kunskap om arbetslivet och det fackliga arbetet under sin skoltid. De flesta elever kommer ju att bli löntagare. Men självfallet måste även lärarna få chans att orientera sig om arbetslivet. Den möjlighet till fortbildning som föreslogs i SIA propositionen var mycket betydelsefull. Därför är det synnerligen irriterande att denna verksamhet inte kommit i gång. Riksdagen beslutade om denna resurs när SIA togs i kammaren i maj 1976 — propositionen lades i februari 1976. Med den tid som myndigheterna haft till sitt förfogande är det anmärkningsvärt att de inte handlat snabbare. Förhandlingarna med personalorganisationerna borde ha startat i så god tid att de tilldelade medlen kommit till användning. Med litet god vilja från båda parterna hade detta självfallet kunnat vara klart betydligt tidigare än vad som nu tycks bli fallet. Ytterst är det förstås regeringen som måste bära ansvaret. Något större intresse tycks inte den borgerliga regeringen ha visat frågan, vilket jag måste beklaga. Jag vill slutligen fråga statsrådet Mogård: Tillmäter inte statsrådet denna fråga lika stor betydelse som det uttrycks i SIA-propositionen?
Herr talman! Jag kan ju inte instämma i allt vad herr Karlsson i Motala sagt, men så till vida har han rätt och jag delar i hög grad hans uppfattning att arbetslivsorientering för lärarna är mycket angelägen. Givetvis är det också viktigt att skolmyndigheterna och personalen är eniga om hur arbetslivsorienteringen skall utformas. Jag har inte för avsikt att göra som herr Karlsson och bestämma var skulden till den eventuella oenigheten ligger. Jag bara konstaterar att utan enighet torde effekten inte bli den som vi har avsett. Jag har goda förhoppningar om att man i den av mig nämnda arbetsgruppen snart kommer till resultat och att alltså arbetslivsorientering för lärarna snart skall komma i gång. För att herr Karlsson inte skall missuppfatta mig vill jag tala om att 9” jag inte på något sätt är mindre intresserad än den tidigare regeringen av denna fråga.

Herr talman! Jag är mycket tacksam då statsrådet Mogård uttalar sitt intresse för att den här utbildningen kommer till stånd. Jag vill ändå erinra om att det är för innevarande budgetår som dessa medel har anvisats. Vi har nu bara en och en halv månad kvar på detta budgetår, och man har knappast kommit till planeringsstadiet när det gäller utbildningen. Därför får jag uttrycka den förhoppningen att det verkligen kommer att hända någonting inom den närmaste tiden.

Herr talman! Fru Bernström har frågat mig om jag är beredd att ge gymnasieelever samma möjligheter som grundskoleelever att överklaga rektors beslut om ledighet från skolan. Möjlighet att överklaga rektors beslut om ledighet för enskilda angelägenheter enligt skolförordningen 6 kap. 25 § resp. 9 kap. 54 § saknas för elev både i grundskolan och gymnasieskolan.

Beträffande gymnasieskoleelev rör det sig om ledighet från frivilliga studier, vilket inte nödvändigtvis behöver beslutas av skolstyrelse.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. En tjänsteman påtalade för mig den orättvisa som finns mellan gymnasieelevers och grundskoleelevers möjligheter att få ledigt från skolan. Skoltjänstemannen hade den erfarenheten att det i praktiken fanns en skillnad i möjligheterna att gå vidare, att överklaga ett ärende. Statsrådet har rätt så till vida att det inte finns några formella möjligheter att överklaga.

En grundskoleelev har möjlighet att gå längre och få sin begäran om ledighet prövad av fler, vilket är mer demokratiskt och mer tidsenligt. Förvisso gäller detta endast längre ledighet, men den grundskoleelev som får avslag av sin rektor kan gå vidare till skolstyrelsen med begäran om längre tid. Jag finner det oacceptabelt att rektor skall ha sådan stor makt i det ena fallet. Jag beklagar att statsrådet inte ser det odemokratiska i det här på samma sätt som jag.
Herr talman! Jag tycker att fru Bernström i alla fall missuppfattat saken. Det är inte så att man, om man inte får ledighet för en kortare tid, kan gå vidare och överklaga, utan det är en funktionsuppdelning: kortare ledighet beviljas av klassföreståndare, längre ledighet av rektor och ännu längre ledighet av skolstyrelsen. Jag kan inte finna annat än att det här är en ganska bra ordning. Det är möjligt att det kan finnas problem, och det låter skrämmande, kan jag tänka mig, att det är rektor som beviljar ledighet för tid som rektor bestämmer. Jag har nog det intrycket att man i allmänhet försöker komma fram till samförstånd. Om det nu skulle finnas skäl att vidta förändringar i bestämmelsen beträffande gymnasieskolan så utgår jag från att gymnasieutredningen kommer att ta upp det.
Herr talman! Det är inte obehagligt att just rektor bestämmer, utan det är obehagligt att en enda person kan bestämma över gymnasieelevernas möjligheter till ledighet. Det är också detta som jag protesterar mot, och jag säger att det är odemokratiskt att rektor skall ha en sådan stor makt.
Herr talman! Men, fru Bernström, samma sak gäller ju kortare ledighet. Det är en person som bestämmer. Jag undrar vad fru Bernström drar för slutsatser av detta resonemang. Skall alla ansökningar om ledighet föras upp till skolstyrelsen? Det kan väl knappast vara en särskilt bra ordning. Eller är det möjligen en överklagningsrätt som fru Bernström efterlyser?
Herr talman! Jag tycker det vore rimligt att elever även i gymnasieskolan skulle kunna få begäran om längre ledighet prövad i demokratisk ordning på samma sätt som grundskoleelever får begäran om längre ledighet prövad av skolstyrelsen.

Herr talman! Fru Lantz har frågat mig om regeringen redan före remissbehandlingen av betygsutredningen tagit ställning mot en betygsfri skola. Regeringen har självfallet inte tagit ställning till betygsutredningens förslag i något avseende. Det kommer att ske först efter remisstidens utgång i samband med att en proposition i frågan förbereds.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret, och för en gång skull är jag faktiskt nöjd. Jag tycker emellertid att det är anmärkningsvärt att Anders Arfwedson, som är statssekreterare i utbildningsdepartementet, kunde göra följande uttalande när 1973 års betygsutredning presenterade sitt slutgiltiga betänkande: Först skall vi nu ha en bred remiss under en väl tilltagen tid. I nästa andetag sade han: Så mycket kan jag ändå säga som att elevorganisationernas krav på en helt betygsfri skola saknar aktualitet. Ett sådant uttalande måste för det första innebära att utbildningsdepartementet inte kommer att ta någon hänsyn till de remissinstanser som vill ha en betygsfri skola och för det andra att regeringen redan har tagit ställning mot en betygsfri skola. Detta i sin tur innebär för det tredje att hela det traditionella remissförfarandet sätts ur spel. En helt betygsfri grundskola eller både en betygsfri grundskola och en betygsfri gymnasieskola kommer att krävas av väldigt många remissinstanser. Elevförbundet SECO, LO, TCO, folkpartiets, centerns, socialdemokraternas och vänsterpartiet kommunisternas ungdomsförbund kommer att ställa kravet på en betygsfri skola. Skall man nu ta Anders Arfwedson på orden och utgå ifrån att de här remissinstanserna inte skall kunna påverka betygsfrågan, innebär det att remissinstanser som inte vill ha betygen kvar i praktiken ställs utan möjlighet att påverka regeringens beslut och propositionsskrivande. Det finns, enligt min mening, tyvärr all anledning att se mycket allvarligt på Anders Arfwedsons uttalande. Vi vet att moderaterna vill införa fler betyg i skolan. Det framgick bl.a. av moderaternas ställningstagande till betygsutredningen, där moderaterna tillsammans med Svenska arbetsgivareföreningen i princip visade sig vilja ha fler betygstillfällen i grundskolan än i dag och därmed också öka konkurrensen. Därför är de direkta motståndare till en betygsfri och social skola. Vänsterpartiet kommunisterna har många gånger erinrat om de negativa effekterna av betygssystem, men det finns kanske anledning att upprepa dem. För det första skapar de stress och konkurrens i stället för solidaritet och samarbete, och för det andra står de direkt i strid emot läroplanens intentioner. Svaret är nej, men kan man tolka Anders Arfwedsons uttalande att en betygsfri skola saknar aktualitet på annat sätt än att regeringen har bestämt sig för att betygen skall vara kvar? Anders Arfwedson måste ändå betraktas som en representant för departementet och därmed också för regeringen.
Herr talman! Hänsyn kommer givetvis att tas till alla remissynpunkter som vi får in på betygsutredningen. Jag hoppas att de som yttrar sig kommer att läsa utredningen först och inte bara lyssna på fru Lantz allvisa råd om vad de skall tycka. Regeringen har, som sagt, inte tagit ställning. Jag tycker inte heller att fru Lantz skall se så väldigt allvarligt på Anders Arfwedsons uttalande. Så här ligger det till. Inom betygsutredningen har alla företrädarna för moderaterna, folkpartiet, centern och socialdemokraterna varit överens om att betyg måste finnas kvar i gymnasieskolan. Ett av de viktigaste skälen är att högskolans antagningssystem, som träder i funktion vid höstterminens början i år, bygger på att det ges differentierade betyg i gymnasieskolan. Företrädarna för de tre regeringspartierna har därutöver förordat att betyg skall ges också i grundskolan i viss omfattning. Mot den bakgrunden är det väl knappast särskilt skakande och uppseendeväckande, om man säger att en helt betygsfri skola saknar aktualitet. Det är ju bara ett konstaterande av det faktiska nuläget såsom det avspeglar sig i parlamentarikernas ställningstaganden. Det utgör självfallet inget ställningstagande från regeringens sida, därför att en del av beslutsprocessen innebär ju att betygsutredningens förslag går ut på remiss, så att vi får höra vad alla remissinstanser har att säga.
Herr talman! Det är ju lugnande att man skall ta hänsyn till samtliga remissinstanser, även de som kommer att förespråka en betygsfri grundskola. Jag tror att elevförbunden inkl. SECO, alla ungdomsorganisationerna, LO och TCO vet vad de talar om när de kräver en betygsfri grundskola. Jag tror inte att de behöver tveka om sin inställning när de skall yttra sig över betygsutredningen, med tanke på den starka opinion mot betyg som tidigare funnits. Vidare tycker jag fortfarande att det är märkligt att en företrädare för utbildningsdepartementet på detta sätt kan uttala att en betygsfri skola helt saknar aktualitet, samtidigt som vi nu står inför en remissomgång, där många instanser går direkt emot det som moderaterna står för i denna fråga. Vi vet också att inte heller centern och folkpartiet är överens med majoriteten i betygsutredningen, som är mycket mera negativt inställd till betyg. Centern och folkpartiet har ju föreslagit flera betygstillfällen än vad majoriteten i betygsutredningen har gjort. Men kan man nu lita på att det vid regeringens propositionsskrivande kommer att tas lika stor hänsyn till alla de remissinstanser som går emot betygen som till dem som kommer att förespråka att betygen skall vara kvar?
Herr talman! Jag konstaterar att fru Lantz fortsätter att ge allvisa råd och därmed vill föregripa remissbehandlingen. Det är jag faktiskt inte särskilt villig att göra. Jag konstaterar vidare att fru Lantz tycker att det är uppseendeväckande att en företrädare för utbildningsdepartementet tar sig före att beskriva dagsläget. Jag kan för min del icke känna mig skakad av det. Slutligen reser fru Lantz frågan om det går att lita på mig. Ja, fru Lantz, jag tror faktiskt att fru Lantz får försöka finna svaret på den frågan på egen hand. Om jag säger ja, tror fru Lantz inte på mig — möjligen gör hon det om jag säger nej.
Herr talman! Jag ger inte några allvisa råd. Jag bara påpekar ett förhållande som jag tycker är orimligt och som har ingett farhågor hos bl.a. elevorganisationerna. Om jag inte tar helt fel har de också tillställt regeringen en skrivelse i denna fråga. Man är inom elevorganisationerna mycket orolig för att regeringen inte skall ta hänsyn till den mycket breda och massiva opinion som finns för ett avskaffande av betygen.

den 11 maj anmälda fråga, 1976/77:448, och anförde: Om åtgärder mot Herr talman! Fru Dahl har, med hänvisning till de fall av avvisning avvisning av svenska av svenska medborgare som har förekommit vid polska gränsen, frågat — medborgare som mig om regeringen har uppmärksammat de polska myndigheternas hand = önskar besöka lingssätt och vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att hjälpa dessa — Polen svenska medborgare till rätta. Enligt det svensk-polska viseringsfrihetsavtalet, som trädde i kraft den 1 juni 1974, är det möjligt för svenska medborgare att besöka Polen utan att inneha visering. Under de år som har gått efter avtalets ikraftträdande har emellertid ett antal svenska medborgare avvisats vid polska gränsen. Inom utrikesdepartementet har vi kännedom om ca 35 sådana avvisningsfall. Det första fallet kom till vår kännedom redan hösten 1974. Vi tog genast upp detta fall med de polska myndigheterna, och på samma sätt har vi senare tagit upp andra fall som har kommit till vår kännedom och där vår hjälp har påkallats. Ambassaden i Warszawa har i dessa ärenden regelbunden kontakt med polska utrikesministeriet, och vi har också berört fallen vid olika svensk-polska möten på hög nivå. Vi har vidare diskuterat de polska avvisningarna vid bilaterala samtal om tilllämpningen av viseringsfrihetsavtalet. Artikel 4 i viseringsfrihetsavtalet ger vardera staten rätt att avvisa en inresande i enskilda fall, där sådana skäl föreligger ”som anges i statens lagar och andra författningar”. Vi har på svensk sida vid flera tillfällen framhållit att avvisningsbesluten föreföll vara riktade mot en särskild grupp svenska medborgare och att vi inte ansåg detta stå i god överensstämmelse med viseringsfrihetsavtalets anda. Vi har pekat på att de svenska medborgare som avvisats ofta har haft för avsikt att hälsa på nära anhöriga i Polen eller har kunnat åberopa andra starka skäl för sin önskan att besöka Polen. På polsk sida har man förnekat att avvisningsbesluten riktar sig mot en viss grupp personer. Man hävdar i stället att det i varje enskilt fall finns ett särskilt skäl till att den som avvisas inte är önskvärd i Polen. Vi har i det läget föreslagit att varje avvisningsbeslut skall motiveras, men detta har man motsatt sig på polsk sida. Vi anser det ligga i de svensk-polska förbindelsernas intresse att bringa detta problem ur världen. Jag vill nämna att man på polsk sida har förklarat sig beredd överväga att medge inresa, om det föreligger humanitära skäl för detta. I själva verket har i några få fall inresetillstånd senare lämnats, men bara för en enda inresa. Vi kommer självfallet att fortsätta att ta upp avvisningsfallen med de polska myndigheterna.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för det svar jag fått och som inte lämnar något tvivel om att regeringen ser med stort allvar på de här frågorna och kommer att fortsätta med att ta upp dem. Får jag ändå ge bakgrunden till varför jag ställde frågan och även rikta ytterligare en fråga till utrikesministern. Det har kommit till min kännedom genom kontakter med berörda personer att de polska myndigheterna i ett mycket stort antal fall — betydligt fler än de som finns registrerade hos UD — godtyckligt och utan grund, på ett sätt som vore otänkbart i vårt rättssamhälle, avvisat svenska medborgare som velat besöka Polen. Det är helt ovedersägligt att det i samtliga fall rör sig om f.d. polska medborgare av judisk börd eller makar till sådana som utvandrat till Sverige omkring 1970, då det pågick en antisemitisk kampanj under antisionistisk täckmantel i Polen. Det är mycket allvarligt att sådant inträffar. Både våra krav på att vanliga internationella regler för inoch utresa skall gälla och den inställning vi har till rasdiskriminering och antisemitism gör att det är alldeles självklart att vi hävdar de här personernas rätt att besöka sitt f.d. hemland. Det är också helt uppenbart att ett stort antal fall har varit ur humanitär synpunkt mycket ömmande, att personer vägrats resa för att hälsa på dödssjuka föräldrar t.ex. De polska myndigheterna har alltså inte tagit de humanitära hänsyn som de tydligen inför den svenska regeringens representanter hävdat att de tar. Det är upprörande att människor utsätts för sådan behandling, och det förefaller som om det nu rör sig om så många personer att det inte räcker med att ta upp enskilda fall, utan att man också måste ta upp en diskussion av principiell natur med de polska myndigheterna. Anledningen till att många inte vänder sig till UD för hjälp är f. ö. just rädslan för trakasserier mot anhöriga, eller för att detta skall leda till att någon framtida inresa över huvud taget inte skulle bli möjlig. Då avstår de alltså från att hävda sin rätt, av rädsla för de polska myndigheterna. Jag vill därför, under särskild hänvisning till att det i utrikesministerns svar står att regeringen ”anser det ligga i de svensk-polska förbindelsernas intresse att bringa detta problem ur världen” föreslå att utrikesministern tar upp det här till diskussion med den polska utrikesministern, när han om några veckor besöker Sverige. Jag tror att ett svar från utrikesministern på den här punkten, där hon försäkrar att så skulle ske, skulle lugna många berörda personer.
Herr talman! Jag kan omedelbart lugna fru Dahl på den här punkten. Det ingick i mina planer innan fru Dahl ställde den här frågan att ta upp detta rent principiellt, när jag får besök av den polske utrikesministern. Det är närmast en självklarhet att man tar upp sådana frågor i det sammanhanget. Jag delar fru Dahls syn på dessa frågor, och det framgick ju också av mitt svar. Det gäller i sådana här sammanhang att diskutera principer men också att ta upp enskilda fall och pröva alla möjligheter att få de här problemen lösta.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min kompletterande fråga. Jag hoppas att det som gjorts skall leda till resultat, så att svenska medborgare i fortsättningen skall slippa uppleva de många gånger uppslitande scener som det här är fråga om. Och jag hoppas också att de polska myndigheterna skall begripa att det är till skada för deras lands rykte, i vårt land och i världen i övrigt, att de uppträder på det här sättet mot enskilda människor.

Herr talman! Herr Lindblad har frågat mig om regeringen ämnar vidtaga någon åtgärd för att övertyga Sovjetunionen om det orimliga i att svenska medborgare av baltiskt ursprung också räknas som medborgare i — jag citerar — ”den stat som ockuperat de baltiska länderna”. Frågan om de dubbla medborgarskapen för svenska medborgare av baltiskt ursprung har tidigare diskuterats i riksdagen vid flera tillfällen. Bl.,a. behandlade min företrädare denna fråga i ett interpellationssvar den 27 april 1976. Han upplyste då att frågan om de dubbla medborgarskapen på svenskt initiativ hade tagits upp med den sovjetiska regeringen. Vi har föreslagit Sovjetunionen att ingå ett avtal med Sverige av ungefär samma slag som det av herr Lindblad åberopade avtalet mellan Sovjetunionen och Canada. Enligt vårt förslag skall vardera staten välvilligt pröva sådana ansökningar om befrielse från medborgarskap som inges av personer som är medborgare också i den andra staten. Vid prövningen skall hänsyn tas bl.a. till om sökanden är bosatt i den andra staten. Vidare skall enligt förslaget de personer med dubbelt medborgarskap, som är bosatta i det ena medborgarskapslandet och som besöker det andra medborgarskapslandet, inte hindras utresa därifrån enbart av det skälet att de också är medborgare i detta land. Någon sovjetisk reaktion på det förslag till överenskommelse som vi har överlämnat har vi ännu inte mottagit. Man motiverar det uteblivna svaret med en hänvisning till att den sovjetiska medborgarskapslagstift ningen håller på att ses över. Svenska regeringen följer emellertid denna fråga kontinuerligt och skall även i fortsättningen ta de initiativ som är möjliga för att få till stånd ett avtal med Sovjetunionen på detta område.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret, som såvitt jag förstår är det mest positiva som har sagts från en regeringsbänk i denna fråga. Många skäl för de dubbla medborgarskapen har nu försvunnit. Torsten Nilsson sade på sin tid: Gå till Högsta Sovjet och be att få slippa! Den möjligheten fanns. Den innebar emellertid att man skulle ange alla sina anhöriga både inom och utanför Sovjetunionen. Carl Lidbom sade att problemet kommer att försvinna av sig självt —- dvs. när vederbörande personer dör - men han glömde då att också barnen till baltiska föräldrar kommer att räknas som sovjetiska medborgare om båda föräldrarna är balter. Vad det rör sig om är alltså att tiotusentals svenska medborgare tidigare flydde från sina hemländer därför att dessa ockuperades av en stormakt. Den stormakten säger sedan ungefär så här: Ni och era barn och barnbarn skall för alltid räknas som medborgare i vårt land, och vi skall ta hand om er! Det är klart att dessa människor upplever detta tvång synnerligen hårt. Jag tror att det även opinionsmässigt är väldigt viktigt att vi fortsätter att driva frågan. Nu berättar utrikesministern — mera i detalj än vad som förekommit någonsin tidigare — vad regeringen har gjort. Men det kan också noteras att Sovjet å sin sida inte vill lova någonting samt att Sovjet i praktiken inte ens har svarat. Det viktiga är väl då att vi inte ser den här frågan som en isolerad företeelse och tycker, att vill inte Sovjet gå med på våra krav, så går det väl inte att komma längre. Nej, det viktiga är att vi försöker knyta denna fråga samman med andra frågor. När vi behandlar ärenden i umgänget med representanter för Sovjetunionen, där de vill ha någonting av oss och har intresse av en överenskommelse av något slag, så bör denna sak alltid finnas med i bilden. Förmodligen är det på det sättet som man måste umgås med stora stater — att försöka ta och ge, så att säga — och då måste den här saken finnas med och tas upp. Därför är det i och för sig bara bra att frågan aktualiseras så ofta att det upplevs som en viktig svensk fråga att tiotusentals svenska medborgare skall få räknas som svenskar också när de befinner sig utanför våra gränser.

Börjessons i Falköping den 23 mars anmälda fråga, 1976/77:339, och Om ökad informaanförde: tion till pensionärer Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill — beträffande medverka till att ökad information lämnas till pensionärer i samband = preliminärskatteavmed att de påförs skatteavdrag, om de tidigare varit befriade från dylikt — drag avdrag. Det är givetvis angeläget att information lämnas om nya skatteregler. Så har också skett i förhållande till de pensionärsgrupper som berörs i frågan. Riksförsäkringsverket har i ett särskilt brev informerat de pensionärer som enligt de nya reglerna för första gången får vidkännas avdrag för preliminär skatt på 1977 års pensioner. Informationen lämnades före pensionsutbetalningarna i februari i år. Jag vill också nämna att skattemyndigheter och försäkringskassor ger ytterligare upplysningar till de pensionärer som så önskar. Enligt min mening torde det för dagen inte finnas sådant behov av ökad information att särskilda åtgärder behöver vidtas.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

Herr talman! De exempel som herr Börjesson i Falköping nämner oroar mig en del, eftersom de visar att informationen inte har fungerat på det goda sätt som bör eftersträvas. Ändå är jag inte säker på att herr Börjessons exempel är representativa. I fall av brister i information brukar nämligen berörda myndigheter och departement rätt snart få höra av detta, och vi har faktiskt inte nåtts av särskilt mycket sådan kritik. Informationen har gått ut till alla de pensionärer som berördes av de nya reglerna; jag kan inte svara på i vilken upplaga den har gått ut, men den skall ha nått fram till alla. Information har också lämnats i massmedia genom annonsering i pressen. Jag anser fortfarande att det för dagen inte finns behov av någon ytterligare information, men när vi kommer in på ett nytt år och därmed sannolikt får nya skatteregler blir det aktuellt med en sådan. Vi får då anledning att beakta de synpunkter herr Börjesson i Falköping här framfört. Jag delar uppfattningen att det bör vara en information som når alla berörda och att den bör vara enkel och lättfattlig. Än en gång ber jag att få påpeka vad som sägs i slutet av mitt svar, nämligen att jag betonar vikten av att information lämnas om alla de lagändringar som kan bli aktuella.

Herr talman! Herr Pettersson i Lund har frågat mig vilka lagförslag som jag avser att förelägga riksdagen och vilka andra åtgärder jag ämnar vidta för att från svensk synpunkt komma till rätta med de valutaoch skatteflyktsproblem som brevlådeföretagen i Liechtenstein innebär. Redan enligt gällande valutaoch skattelagstiftning kan skattemyndigheterna ingripa mot sådana förfaranden som avses med frågan. Sålunda har våra skattedomstolar i flera fall vägrat avdrag för transaktioner som gått ut på att nedbringa rörelseinkomster med hjälp av s.k. brevlådeföretag. Motsvarande bedömning har gjorts i valutasammanhang. En annan sak är att det inte sällan kan vara svårt att i det enskilda fallet utreda och bevisa i vad mån otillåtna utlandstransaktioner har ägt rum. Detta beror bl.a. på att svenska myndigheter inte har samma rätt att få tillgång till material i utlandet som när det gäller t.ex. räkenskaper i Sverige. Möjligheterna att från svensk sida få insyn i utländska företag är begränsade. I all synnerhet gäller detta företag som lokaliserats till länder som Liechtenstein. När det gäller lågskatteländer kan en regel om s.k. omvänd bevisbörda vid avdragsprövning göra det möjligt för skattemyndigheterna att i större utsträckning ingripa mot otillbörliga förfaranden. Det finns enligt min mening skäl att överväga en sådan regel. Man arbetar också på att öka möjligheterna för våra skattemyndigheter att få hjälp från utländska myndigheter i samband med taxeringskontroll. Ett internordiskt handräckningsavtal ingicks år 1972. Dessutom finns i praktiskt taget alla dubbelbeskattningsavtal s.k. handräckningsklausuler. En sådan klausul finns emellertid inte i det avtal som avser Liechtenstein. Inom OECD finns en arbetsgrupp som enbart behandlar skatteflyktsproblem och framför allt då utbyte av information i skatteärenden. Vidare bedrivs inom OECD ett arbete på ett modellavtal som avser indrivning av skatt. Vår strävan i dubbelbeskattningsförhandlingar är också att tillskapa möjligheter till effektiv skattekontroll genom utbyte av information. Jag vill också nämna det omfattande kontrollarbete som pågår under ledning av riksskatteverket. En särskild arbetsgrupp inom verket — med kontaktmän på länsstyrelsernas skatteavdelningar — sysslar enbart med ärenden om utlandstransaktioner. Erfarenheterna hittills av gruppens arbete är mycket goda.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret, som jag tycker har en viss, men bara en viss, positiv klang. Låt mig säga att det sedan länge är känt att betydande skattefusk sker genom affärskontakter över gränserna. Denna internationella skatteflykt tenderar att öka år från år. Inte minst sker denna trafik via s.k. skatteflyktsländer, och Liechtenstein är ett av de mest kvalificerade länderna i detta avseende. En rättegång i Halmstad har nyligen också riktat uppmärksamheten på de problem som de s.k. brevlådebolagen i Liechtenstein innebär från valutaoch skatteflyktssynpunkt. Liechtenstein vägrar konsekvent att medverka i det samarbete och informationsutbyte som finns mellan andra euorpeiska staters skattemyndigheter. Och man gör det i och för sig av utomordenligt goda skäl. Liechtenstein är nämligen ett land som lever på att härbärgera svarta pengar. Från svensk synpunkt finns det varken kommersiella eller samhällsekonomiska skäl att fortsätta ett valutasamarbete med Liechtenstein under de förutsättningar som nu föreligger. Sverige bör därför enligt min mening både nationellt och internationellt gå till attack mot den typ av skattefuskarparadis som Liechtenstein representerar. Jag vill gärna komma med några förslag till åtgärder för herr budgetministerns övervägande. Vad gäller åtgärder på det nationella planet anser jag att valutalagstiftningen bör ändras, så att det blir möjligt att förbjuda valutautförsel till brevlådebolag i Liechtenstein. Vidare bör skattelagstiftningen ändras så att avdragsrätt för kostnader som uppkommit via transaktioner med detta land inte blir avdragsgilla i taxeringen. På det internationella planet bör Sverige ta initiativ till överläggningar mellan Norden och EG. Syftet skulle då vara att diskutera sig fram till vilka påtryckningar som kan behöva göras för att förmå Liechtenstein att upphöra med brevlådebolagen och delta i ett normalt informationsutbyte med andra länders skattemyndigheter. Budgetministern har i sitt svar redovisat vad man håller på med från svensk sida. Jag fäste mig särskilt vid en sak, och det var det positiva i svaret, nämligen att budgetministern var beredd att när det gäller lågskatteländer överväga att införa en regel om omvänd bevisbörda vid avdragsprövning för att öka skattemyndigheternas möjligheter att ingripa mot den här typen av internationella skatteflyktstransaktioner. Jag vill fråga herr budgetministern: Hur avser ni att tillämpa en sådan regel? Kommer ni att tillsätta någon utredning, och hur tänker ni därvid gå till väga? När kommer förslaget till riksdagen?
Herr talman! Låt mig först understryka att också min utgångspunkt är den att vi självfallet bör vidta alla möjliga åtgärder för att förhindra skatteflykt. Jag vill även peka på att i de förhandlingar om nya dubbelbeskattningsavtal som ständigt pågår är detta att förbättra möjligheterna för en effektiv skattekontroll ett ständigt inslag. Från svensk sida försöker vi få till stånd så goda möjligheter som det någonsin går att få. Arbetet för att ytterligare förbättra våra möjligheter att komma till rätta med valutaoch skatteflyktsproblemen pågår inom rättsavdelningen på budgetdepartementet. Vi har ännu inte tillsatt någon speciell kommitté eller arbetsgrupp, och det är inte för dagen aktuellt att göra det. Jag tror att vi i vart fall tills vidare kommer att fortsätta arbetet inom budgetdepartementet. Jag vill inte precisera någon tidpunkt när vi kan lägga fram förslag, eftersom det rör tämligen komplicerade frågor med många svåra avvägningar. Låt mig bara understryka att om vi ser möjlighet att lägga fram ett bra förslag kommer vi inte att dröja med det förslaget.
Herr talman! Det gläder mig att höra att budgetministern allvarligt överväger frågan huruvida vi skall ha en klausul om omvänd bevisbörda när det gäller den här typen av skatteflyktstransaktioner. Jag hoppas bara att det snabbt kommer fram ett besked på den här punkten. Det behöver göras något ganska snabbt. Sedan tycks vi vara överens om syftet, nämligen att det är viktigt att begränsa den internationella skatteflykten. Inte minst har det en mycket stor betydelse för skattemoralen hos alla lojala skattebetalare. Vad vi delvis är oense om är — tror jag — fortfarande metoderna. Det räcker inte, herr budgetminister, med den omvända bevisbördan. Vi måste också enligt min uppfattning vidtaga mer drastiska åtgärder, eftersom vi har att göra med ett land som systematiskt utnyttjar andra länders skattelagstiftning för egen vinning. Då räcker det inte att gå fram med hartassen, utan då gäller det att söka kontakt också med andra länder för att ta tag i de här problemen. Jag skulle vilja fråga budgetministern om ni inte skulle kunna överväga en kontakt exempelvis med EG, som upplever problemen med skatteflyktsbolagen som alltmer störande. EG har nu inom gemenskapen börjat ta itu med de här skatteflyktsfrågorna, och man är intresserad av ett samarbete med utomstående länder. Vad är det som hindrar, herr budgetminister, att Sverige tar ett initiativ på den här punkten? Det skulle vara intressant att få ett besked från budgetministern om det.
Herr talman! Låt mig bara säga att jag noterade samtliga de förslag som herr Pettersson i Lund lade fram i sitt första inlägg, och jag kommer att överväga dem.
Herr talman! Jag är tacksam för de noteringarna, herr budgetminister. Låt mig sedan göra en liten kommentar i anslutning till ert svar. Ni talade ganska uppskattande när det gäller OECD:s möjligheter att ingripa på det här området. Jag erkänner gärna att OECD har gjort ett gott arbete på den här punkten tidigare år, men det är framför allt när det är fråga om länder som är beredda att samarbeta som OECD är ett alldeles utmärkt organ — alltså när det gäller att söka sig fram till gemensamma lösningar. Men här är det fråga om länder som inte ställer upp på de samarbetsgrunder som OECD formulerar. Därför vill jag också säga till budgetministern att jag tror att det är realistiskt att inte ha alltför stora förhoppningar på OECD i det här sammanhanget. Det behövs såvitt jag kan förstå en kombination av ensidiga hårda nationella åtgärder och samarbete med EG-staterna på detta område. Först då tror jag att vi kan få rätsida när det gäller de här skamfläckarna på Europas karta.
Herr talman! Herr Torwald har frågat arbetsmarknadsministern om åtgärder övervägs för att skapa bättre konkurrens om transporter vid bohagsförflyttningar med AMS-bidrag. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Arbetsmarknadsverket beviljar flyttningsbidrag för bohagstransporter till den som tillträtt anställning eller påbörjat arbetsmarknadsutbildning på annan ort än hemorten och fått bostad på den nya orten. Som förutsättning för sådant bidrag gällde tidigare att anbud skulle infordras från minst tre transportföretag. Det förmånligaste anbudet skulle antas. fr.o.m. februari 1977 har dessa bohagsflyttningar infogats i det avropsavtal som byggnadsstyrelsen tecknat — på särskilt uppdrag av regeringen — angående sådana bohagstransporter för statstjänstemän, vilka skall bekostas av arbetsgivaren. Detta avropsavtal har träffats efter fri anbudstävlan i enlighet med upphandlingskungörelsens bestämmelser. Innan bohagstransporter med bidrag från arbetsmarknadsverket inkluderades i avropsavtalet genomfördes en noggrann utredning i frågan. Det klarlades därvid att en anslutning skulle vara till gagn för statsverket, dels genom att den innebar en kostnadssänkning för de statliga bohagstransporterna som helhet, dels genom att arbetsmarknadsverkets administration av bohagstransporter kunde förenklas väsentligt. AB . Detta företag ägs till lika delar av Umeå Stadsbud & Express Nr 135 AB, Tegvalls Express AB i Växjö, June-Expressen AB i Jönköping och Onsdagen den Freys Express AB i Stockholm. FMT utför planering och samordning 18 maj 1977 av transporterna med sikte på samlastning, returtransporter m.m. Del: I ägarföretagen utför själva endast 10-15 26 av bohagstransporterna. Övriga Om åtgärder för transporter inom avropsavtalets ram utförs av andra flyttningsfirmor — = ökad konkurrens i första hand de lokala flyttningsfirmorna. Kravet på en sådan firma är mellan möbeltransdock att den skall ha erforderliga tillstånd och försäkringar och att den = portföretag tillämpar KO:s ansvarsbestämmelser. Vid byggnadsstyrelsens och arbetsmarknadsstyrelsens genomgång av tidigare genomförda flyttningar visade det sig att flyttningsfirmorna i flera fall inte uppfyllt dessa fordringar. Som framgått av min redogörelse utgör avropsavtalet för bohagsflyttningar inte något arrangemang av monopolkaraktär. De lokala flyttningsfirmorna har goda möjligheter att få utföra flyttningar om de uppfyller de krav som rimligen bör ställas på seriösa företag. Avropsavtalet har vidare tillkommit efter utnyttjande av förefintliga konkurrensmöjligheter helt i enlighet med upphandlingskungörelsen. Det kan slutligen nämnas att gällande avropsavtal utlöper innevarande år. Byggnadsstyrelsen kommer därför under hösten 1977 att på vanligt sätt infordra anbud för bohagsflyttningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det vore intressant att få veta vilken regering som har tagit initiativet till systemet — det framgår inte klart av svaret. Såvitt jag förstår är det inte den nuvarande regeringen utan den gamla regeringen, och det nuvarande avtalet är bara en förlängning av tidigare avtal. Jag vill i någon mån bestrida påståendet att det inte skulle röra sig om ett monopolavtal.

Enligt de uppgifter jag har fått tillgodogör sig FMT 10 å 15 96 för att man förmedlar transportuppdraget. Det innebär att den transportör som anlitas får en betydligt lägre ersättning när han gör transporten än vad FMT får. Staten tjänar ingenting på detta, utan FMT tillgodoför sig hela ersättningen, och kan på det viset alltså göra sig en god arbetsfri inkomst. Jag skulle också vilja fråga hur man skall tolka ingressen i avtalet.

Därvid har det visat sig att man då inte får någon försäkring för de terminaltransporter som förekommer, utan försäkringen gäller endast i samband med själva SJ-transporten. 113 En följd därav blir med säkerhet att ingen använder sig av SJ-transport, eftersom det i så fall rör sig om betydande risker som man tar. Jag undrar också hur man skall tolka den andra uppgiften, dvs. att flyttningen kan ombesörjas ”av den flyttande själv med eget eller förhyrt fordon”. Innebär det att man kan anlita en flyttfirma, eller innebär det att man får hyra en lastbil och sedan själv svara för packning och allt sådant? Det senare alternativet skulle i så fall i realiteten innebära att den flyttande inte har någon valfrihet. Jag hoppas få svar på de frågor jag nu ställt.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någon slutgiltig juridisk tolkning av avtalet eftersom jag inte själv har medverkat vid dess tillkomst och därför inte just nu är beredd att göra det. Låt mig bara tillägga att det gällande avtalet, som framgår av svaret, går ut under år 1977. Det är då naturligt att man därefter prövar erfarenheterna av hur avtalet har fungerat. Mitt allmänna intryck när det gäller detta ärende är att man, eftersom delägarföretagen här utgör en så ringa del av bohagstransporterna, rimligen inte kan använda beteckningar som monopol för att karakterisera situationen på det här området. Jag vill peka på att avtalet har kommit till efter överläggningar med Åkeriförbundet, och av vad som framgår av rapporter av det förbundet och dess tidning är man från den sidan tillfredsställd med det avtal som gäller. Jag vill emellertid upprepa att det är naturligt att man inför ett nytt avtal prövar de erfarenheter som vunnits.
Herr talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över det kompletterande svaret. Jag har full förståelse för att statsrådet inte nu vill gå in på en tolkning av detaljer i avtalet. Huruvida Åkeriförbundet är nöjt med avtalet vet jag inte, men enskilda åkare är inte nöjda med det — det vet jag eftersom ett flertal åkare har kontaktat mig. Jag noterar emellertid med tacksamhet att statsrådet är beredd att medverka till att en omprövning av avtalet sker. I det sammanhanget vill jag framhålla att jag inte heller har någonting emot ett sådant här ramavtal, men jag tycker att den flyttande rimligen bör ha möjlighet att använda en flyttningsfirma på den egna orten i de fall då FMT-företagen inte är representerade där. Det kan inte vara rimligt att FMT i sådana fall anlitar ett företag på orten men tillgodoser sig själva med bonus på mellan 10 och 15 26. Det blir ju dessutom staten som får betala kostnaderna. Jag hoppas alltså på en omprövning av avtalet.

Herr talman! Herr Svartberg har frågat om jag avser att förbjuda användning av militära rökhandgranater eller, om detta inte är möjligt, om jag ämnar vidta åtgärder för att försvåra åtkomsten av sådana. Rök utnyttjas under krig för att avskärma motståndaren och skydda den egna truppen. Det är därför nödvändigt att använda bl.a. rökhandgranater också under övningar. Något förbud att använda rökhandgranater är inte aktuellt. Säkerhetsföreskrifterna vid användningen är så rigorösa att det enligt min mening inte föreligger något behov av att ändra på dem. Jag vill också upplysa herr Svartberg om att försvarets forskningsanstalt nu undersöker möjligheterna att ersätta rökkroppen med en mindre farlig typ. Rökhandgranaterna förvaras i ammunitionsförråd av betong. Säkerheten vid förvaringen är fullt tillfredsställande. Som jag nyss nämnde är användningen av rökhandgranater kringgärdad med rigorösa säkerhetsföreskrifter. Dessa föreskrifter syftar bl.a. till att hindra att rökhandgranater försvinner vid användningen. Polisutredning av de fall herr Svartberg nämner i sin fråga pågår f. n. Skulle vid utredningen framkomma något som visar på brister i de bestämmelser jag redovisat kommer åtgärder att vidtas.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret, men jag hade hoppats att det skulle ha varit litet mer positivt. Försvarsministern säger i svaret: ”Säkerhetsföreskrifterna vid användningen är så rigorösa att det enligt min mening inte föreligger något behov att ändra på dem.” I nästa mening säger han att ”försvarets forskningsanstalt nu undersöker möjligheterna att ersätta rökkroppen med en mindre farlig typ”. Jag tycker inte att det resonemanget går ihop. Stämmer den första satsen med verkligheten, så behövs inte den andra. Nu har jag emellertid den uppfattningen att det här är en rökgas som är så pass farlig att den helst inte bör användas. Förre försvarsministern sade i kammaren i februari 1974 att FOA höll på med den här undersökningen, och jag hade hoppats att forskningsanstalten på tre år skulle ha kommit fram till ett resultat. Det måste naturligtvis gå att få fram en rökgas som inte är giftig och direkt livshotande. Jag håller med försvarsministern om att rök behövs i krig för att skydda den egna truppen och avskärma motståndaren och att man också måste öva med den. Men man bör försöka få fram en gas som inte är livshotande. Jag vill citera vad dåvarande försvarsministern sade i debatten i kammaren den 14 februari 1974, nämligen att ”om man kommer till den uppfattningen att vi inte på annat sätt kan komma till rätta med de här problemen, återstår kanske att förbjuda materiel av den här typen försvåra åtkomsten eller att föreskriva att bara speciell personal får handskas med den”. Nu är väl föreskrifterna om speciell personal med i den här bilden, men det räcker tydligen inte. Rökhandgranaterna kommer i händerna på obehöriga, det har vi exempel på, och vi bör kanske därför försöka att helt komma bort från användningen av dem.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att de av herr Svartberg åberopade fallen inte gäller några militära övningar. De säkerhetsbestämmelser som finns vill jag påstå är betryggande. I dem anges högsta tillåtna vistelsetiden i rök — den är vid stark koncentration, exempelvis 5 meters siktvidd, maximalt 15 minuter och vid en koncentration av 20 meters siktvidd 60 minuter. Iakttas de bestämmelser som finns — och de iakttas under militära övningar — finns det inte några som helst risker. Jag noterar med tillfredsställelse att herr Svartberg också har den uppfattningen att det är nödvändigt att använda rökmedel även under fredsutbildningen, eftersom det annars inte är möjligt att få tillräcklig realism i utbildningen. Vi är också helt överens om att det är önskvärt att få fram en rökgas som inte medför dessa risker. Men det kan ta sin tid, och under mellantiden anser jag att bestämmelsrna är rimliga från militär synpunkt. Nu har alltså personer på ett otillåtet sätt kommit i besittning av rökhandgranater. Tyvärr kan vi inte i alla lägen gardera oss mot sådant - under militärövningar går det inte att kontrollera att alla rökhandgranater har använts. Jag hoppas emellertid att vad som nu har inträffat kommer att medföra att övervakningen skärps i ännu högre grad än vad som varit fallet tidigare.
Herr talman! Säkerhetsföreskrifterna vid användningen av rökhandgranater i militära övningar tror jag är så rigorösa att olyckor kan undvikas. Men det hindrar inte att man ändå bör få fram en bättre typ, av det skälet att det är svårt att upprätthålla kontrollen över den materiel man har. Rökgranater kommer ibland i orätta händer, men har man då en önskad giftfri typ blir olyckan inte så stor. Det är detta vi alltså måste sträva efter.
Herr talman! Herr Svartberg och jag har inga skilda uppfattningar i sak. Det finns alltså bestämmelser om att all ammunition som inte används skall insamlas efter övningarna. Det gäller inte bara för rökhandgranater, utan det gäller över huvud taget all ammunition. Men skall vi ha en hundraprocentig säkerhet härvidlag, så krävs det faktiskt att man gör en verklig kroppsvisitation. Det kan ju hända att någon värnpliktig har bestämt sig för att ta med sig en ammunitionseffekt, men enligt de be — Nr 135 stämmelser vi har om den personliga integriteten har befälet i dag inte Onsdagen den möjlighet att görä en sådan undersökning. 18 maj 1977 Jag är övertygad om att de fall som förekommit är undantag, men CL vi kan aldrig gardera oss mot att människor bryter mot bestämmelserna. — Om antagningen till Jag vill betona att alla värnpliktiga får information och undervisning «Dramatiska om både rättigheter och skyldigheter — i fråga om skyldigheter i synnerhet — institutets TV-fotonär det gäller säkerhetsfrågor.

Herr talman! Fru Bernström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inte kvinnor skall diskrimineras vid intagningar till Dramatiska institutets TV-fotograflinje. För högskoleutbildning i allmänhet har riksdagen fastslagit principen att endast för utbildningen nödvändiga krav på förkunskaper m.m. får uppställas. Det ankommer på den myndighet som fastställer utbildningsplanen för en utbildning — vanligen universitetsoch högskoleämbetet eller detta ämbete och skolöverstyrelsen i samråd — att formulera de särskilda behörighetsvillkoren. Enligt min mening är intentionerna bakom riksdagsbeslutet sådana att myndigheterna därvid inte får uppställa några krav, inte heller medicinska, som systematiskt missgynnar endera kvinnliga eller manliga sökande. I enlighet med riksdagens beslut omfattas vissa utbildningar inom kulturområdet, bland dem Dramatiska institutets utbildningar, ännu inte av de generella reglerna för tillträde till högskoleutbildning. För närvarande pågår ett översynsarbete med syfte att undersöka om och i vilken mån reglerna för antagning till dessa utbildningar bör anpassas till de generella reglerna. Vid Dramatiska institutet antas studerande f. n. enligt föreskrifter som meddelas av institutets styrelse. Enligt vad jag har inhämtat görs därvid en omfattande och allsidig bedömning av de sökandes alla meriter. Till TV-fotografutbildningen har antagits både kvinnliga och manliga studerande.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för det uttömmande svaret. Jag vill först nämna något om bakgrunden till den fråga jag har ställt. En ung kvinna sökte för tredje gången till Dramatiska institutets TV 117 fotograflinje. Hon sökte tillsammans med tre manliga kamrater från samma fotografskola som hon själv. Enligt hennes lärare var hon lika kvalificerad som sina kamrater för utbildningen. Men hon kom bort redan efter första provet. Hennes lärare kontaktade då Dramatiska institutet och bad om en förklaring. Han fick svaret att filmfotografyrket är ett fysiskt krävande arbete och att den sökande var liten och svag. Därför hade man ansett det lika bra att stoppa henne från början. Kvinnans kurskamrater antogs alla tre till utbildningen, och en av de tre manliga kurskamraterna var dessutom liten och spinkig. Jag kan inte annat än tolka detta så att Dramatiska institutet diskriminerar efter kön vid sina intagningar. Det är visserligen sant som statsrådet säger att både kvinnliga och manliga sökande har antagits. Men det är inte mer än sex kvinnor sedan skolstarten 1964, alltså på 13 år, trots att det finns ett starkt uttalat behov i kvinnodebatten av kvinnliga filmfotografer. En anhörig till kvinnan ringde upp och bad mig göra vad jag kunde i denna fråga. Hon var fylld av all den hopplöshet som så många kvinnor får känna av när könsdiskrimineringen kommer till så klart uttryck som i det här fallet. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklarhet för liberaler. Rätten till arbete och utbildning skall inte kunna inskränkas på grund av kön. Men detta är långt ifrån genomfört i praktiken. De jobb som är så fysiskt krävande att inte kvinnor kan klara av dem är också till skada för männen. Skillnaden i kvinnors och mäns fysiska styrka är aldrig så stor att alla män klarar av allt som inte kvinnor kan göra. Statsrådet har i sitt svar angivit att det f. n. pågår ett översynsarbete med syfte att undersöka om och i vilken mån antagningarna till bl.a. Dramatiska institutet bör anpassas till de generella reglerna, enligt vilka det skulle vara omöjligt att handla på det sätt som skett i det här fallet. Men vad jag förstår har inte statsrådet för avsikt att agera i det här speciella fallet. Det är att beklaga att det nu inte finns några instrument för att stoppa en könsdiskriminering av det här slaget.

Herr talman! Herr Gillström har ställt följande frågor till mig: 1. Hur har riksdagens uttalande om prioritet åt kravet på ökade sekretariatsresurser för specialundervisning inom UNESCO behandlats vid organisationens generalkonferens och vilket beslut har fattats? Nr 135 2. Vill regeringen medverka till att Sverige ger ett ekonomiskt bidrag Onsdagen den till UNESCO till ifrågavarande ändamål? 18 maj 1977 3. Är regeringen beredd att ekonomiskt garantera en utbildningskonferens i vårt land med företrädare för handikappundervisningen i u-län Om ökat stöd åt derna? specialundervisning Den svenska delegationen vid UNESCO:s generalkonferens hösten av handikappade i 1976 var av regeringen bl.a. instruerad att verka för ökade sekretari — u-länder atsresurser för specialundervisningen inom UNESCO. Från svensk sida efterlystes också på de nordiska ländernas vägnar resurser för detta ändamål. Bakgrunden var givetvis den av herr Gillström angivna, nämligen bristen på proportion mellan de enorma behoven och UNESCO-sekretariatets bemanning. Den svenska delegationen påpekade att även om goda insatser gjorts på området, en mycket högre prioritering måste komma till stånd. Frågan berördes också av andra delegationer vid konferensen. Något resultat av dessa framstötar blev det dock inte. Generalkonferensen fastställde den budget som föreslagits från UNESCO sekretariatets sida. I anslutning till den andra frågan hänvisar herr Gillström till ett svenskt bidrag som år 1968 lämnades till den särskilda fonden för specialundervisning. Låt mig som svar på frågan framhålla följande. De genomgripande reformer av FN:s biståndsprogram, UNDP, som genomfördes under 1970-talets första år innebär bl.a. att den s.k. landprogrammeringen infördes. Därmed har skapats möjlighet för mottagarländerna att genomföra en effektiv planering och styrning av FN-biståndet i enlighet med sina egna utvecklingsprioriteringar. Dessa reformer har vårt fulla stöd. Samtidigt som vi, bl.a. till följd därav, under senare år har lämnat avsevärda frivilliga bidrag till FN:s utvecklingsprogram och andra fonder som lyder under UNDP:s styrelse, har regeringen av principiella skäl iakttagit stor återhållsamhet när det gäller bidrag till fonder som administreras av FN:s fackorgan. Regeringen finner trots det angelägna syftet inte anledning att göra avsteg från denna princip i det nu aktuella fallet. Beträffande möjligheten att anordna en utbildningskonferens med företrädare för specialundervisning i u-länderna erfar regeringen att SIDA i sin fortlöpande planering har bedömt att det här finns efterfrågan som kan motivera en insats från svensk sida. SIDA förbereder alltså insatser på specialundervisningsområdet i det bilaterala utvecklingssamarbetet.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på mina tre frågor. Jag är ganska tillfredsställd med beskeden. Speciellt tycker jag det är glädjande med den öppning som statsrådet gör när det gäller min tredje fråga, om regeringen är beredd att ekonomiskt garantera en utbildningskonferens med företrädare för handikappundervisningen i uländerna. 119 Bakgrunden till min fråga är ju det förhållande som redan påpekades i motionen 1975:458 med ett 20-tal undertecknare, att av de omkring 2 500 anställda i UNESCO:s sekretariat i Paris är en enda handläggare av frågor som rör specialundervisningen. Eftersom specialundervisningen är ett stort område med 400 miljoner handikappade i världen, så är ju detta en disproportion som är oförståelig och som man givetvis bör göra någonting åt. Det är att beklaga att det beslut som riksdagen ställt sig bakom efter den motionen, nämligen att positivt verka för att åstadkomma en förändring i det här avseendet, inte har givit utfall vid den senaste UNESCO-konferensen. Det är desto mer beklagligt som av svaret framgår att också andra delegationer än den svenska har fört fram samma krav vid samma tillfälle. Detta måste betyda att det verkligen finns all anledning att verka för det här också fortsättningsvis, vilket jag förutsätter att regeringen med kraft kommer att göra. Det är ingen tillfällighet att interpellationen framställts just vid denna tidpunkt. Vi har här i landet en väl utvecklad specialundervisning, där vi på bästa sätt försöker att ta hand om och undervisa handikappade elever. Vi har också drivit fram en utmärkt utbildning av de lärare som skall svara för denna specialundervisning, och jag törs utan att överdriva säga att det är en utomordentligt duktig speciallärarkår som finns i vårt land. Eftersom det nu gått tio år sedan tillkomsten av Speciallärarföreningen inom Sveriges lärarförbund var det befogat att ställa den här frågan, kanske framför allt av ett skäl, nämligen att det nu finns anledning att inom de fackliga organisationerna på området intressera sig ännu mer än tidigare för de internationella spörsmålen. En hel del av de problem som vi tidigare hade i vårt land har man nu lyckats bemästra, och då måste insatserna kraftigare riktas mot andra länder och framför allt mot u-länderna, som står i begrepp att hjälpa sina handikappade till ett bättre liv. Det är också mot den här bakgrunden som jag tycker det är glädjande att få ett sådant positivt svar på den tredje frågan, nämligen att SIDA skulle vara beredd att ställa sig som arrangör för den typ av utbildningskonferens för representanter från u-länderna på specialundervisningens område som jag har pekat på. I det sammanhanget är det också naturligt om man tar hjälp av en del av den speciallärarkår som jag nyss har pekat på. Många av dessa speciallärare har mycket att lära gäster från u-länderna som står i begrepp att hemma ta hand om handikappundervisningen och föra den framåt. Jag hoppas att svaret innebär att en sådan konferens eller ett sådant seminarium givetvis skall hållas i Sverige, med den möjlighet till studiebesök som här bjuds. Under en lång följd av år fattades en länk i kedjan av rehabiliteringsaktiviteter inom FN-systemet, nämligen undervisningsdelen. Efter diskussioner vid sessionerna 1960, 1962 och 1964 beslutade UNESCO:s generalförsamling 1966 om en arbetsplan och budget, där specialundervisningen för första gången förekom som ett självständigt program. Aktiviteterna finansieras för det första från UNESCO:s reguljära budget, för det andra från frivilliga bidrag till programmet, för det tredje från - Nr 135 gåvokuponger och för det fjärde från FN:s utvecklingsprogram. Onsdagen den Under den reguljära budgeten bekostas kontakten med medlemssta 18 maj 1977 terna och mellanstatliga och icke-statliga organisationer, dessutom studier, publikationer och assistans till medlemsstaterna. 1975/76 admini Om ökat stöd åt strerades 22 projekt under denna budget i skilda länder. Dessa projekt — Specialundervisning bestod i planering av undervisning för de handikappade, utbildning av av handikappade i lärare för dessa grupper, organiserande av studiestipendier och tillhan — u-länder dahållande av läromedel. Dessutom gavs deltagare från utvecklingsländer tillfälle att delta i konferenser och seminarier rörande specialundervisning. Med hjälp av frivilliga bidrag från medlemsstater och andra donatorer genomförs projekt som på grund av knapphet på medel ej kunnat stödjas via den reguljära budgeten. Under generalförsamlingens session 1968 tillkännagav Norges delegat officiellt den norska regeringens beslut att ge 10 000 dollar till UNESCO:s specialundervisningsprogram. Kort efteråt bidrog också Finland, Sverige och Danmark med en lika stor summa vartdera. Tyvärr är det bara ett land, Indien, som har lämnat ett årligt bidrag till denna fond. Indien var dessutom den enda bidragsgivaren under 1976. Det är med anledning av bidraget från Sverige 1968 som jag har ställt den andra frågan, och jag kan inte förstå att det skall vara svårare att ge pengar i dag, nio år senare. Jag beklagar livligt att regeringen, trots det angelägna syftet, inte finner anledning att göra avsteg från en princip i det nu aktuella fallet, en princip som tydligen har tillkommit mellan 1968 och 1977. Gåvokuponger är en form av check som utfärdas av UNESCO. Donatorn köper dem från UNESCO:s sekretariat i Paris och sänder dem till organisationer och skolor i olika länder, som använder dem till att köpa böcker och andra läromedel från leverantörer i vilket land som helst i världen. Den fjärde möjligheten slutligen att få hjälp genom FN är att varje utvecklingsland periodiskt tilldelas en summa från FN:s utvecklingsprogram. Det är alltså det UNDP som statsrådet omnämner i sitt svar på min interpellation. Ett av dessa länder är Nigeria, som i sin senaste femårsplan för undervisningen i landet placerade folk/grundskoleundervisningen och specialundervisningen högst på prioriteringslistan. Det är just som konsult i Nigeria som jag personligen har fått en inblick i de svårigheter som verkligen finns på detta område, och det har gjort att jag har engagerat mig för att utvidga de svenska insatserna för de handikappade i u-länder. Jag vill följaktligen, herr talman, livligt understödja att SIDA i sin fortlöpande planering också ger utrymme för de utbildningskonferenser för u-ländernas företrädare på specialundervisningens område som jag har nämnt i min tredje fråga. Danmark t.ex. har redan vid två tillfällen visat sin generositet genom att finansiera två sådana seminarier i Helsingör, 1968 för lärare och administratörer inom specialundervisningen 121 från afrikanska länder och 1969 för lärare för blinda från arabstaterna. Jag har träffat några av de lärare och administratörer från afrikanska länder som deltog i seminariet 1968, och de har personligen framfört önskemålet att Sverige så snart som möjligt borde ställa sig bakom likartade seminarier. Man hade nämligen i Danmark också fått höra något om hur väl utvecklad specialundervisningen i vårt land är. Låt oss alltså medverka till att det så snart som möjligt blir tillfälle för SIDA att anordna en sådan konferens, där våra speciallärare med olika funktioner får möjlighet att föra idéer vidare till u-länder för prövning. Jag betraktar statsrådets svar på den här interpellationen som ett löfte om personligt engagemang för att påskynda SIDA:s arbete i frågan. Med denna förhoppning ber jag än en gång att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen är beredd att tidigarelägga vissa namngivna vägbyggen i Strömstadsområdet, eventuellt med bidrag från arbetsmarknadsstyrelsens beredskapsmedel. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. De vägobjekt som avses gäller väg E 6 på sträckorna Hogdal-Medby, Strömstad-Norrhede och Alnässjön-Rabbalshede. Samtliga tre objekt ingår i flerårsplanen för vägbyggandet i Göteborgs och Bohus län med planerad byggstart år 1978 för det första objektet och år 1979 för de två övriga. De två förstnämnda objekten är färdigprojekterade, medan arbetsplan för objektet Alnässjön-Rabbalshede inte är fastställd. Det är arbetsmarknadsstyrelsen som fördelar beredskapsarbeten mellan olika län. Inom länen fördelas medlen i samråd med vägverket på sådana objekt som förutom att tillgodose de sysselsättningspolitiska aspekterna även är angelägna ur vägpolitisk synpunkt. Objekten för beredskapsarbeten hämtas alltså i första hand ur de flerårsoch långtidsplaner i vilka länsstyrelsen och kommuner medverkat vid prioriteringen. De vägobjekt som herr Svensson har tagit upp är högt prioriterade i vägverkets beredskapsprogram. Objekten kan alltså komma att utföras som beredskapsarbete då behov av sysselsättningsskapande åtgärder övervägs i regionen.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett vördsamt tack till herr kommunikationsministern för hans svar på min fråga till arbetsmarknadsministern Ahlmark. Anledningen till att jag vände mig till arbetsmarknadsministern var naturligtvis att det här rör sig om beredskapsarbeten. Jag vet mycket väl att planerna är så gott som klara när det gäller de två första projekten och inte fullt klara beträffande det tredje. Härom är inte mycket att säga, utan frågan gäller närmast, om vi kan få fram pengar till ett tidigareläggande av projekten. Vi vet att det är mycket hög arbetslöshet i norra Bohuslän, arbetsförmedlingen talar om en arbetslöshet på nära 6 96. Plattformsbygget har avslutats, och det finns alltså många byggnadsarbetare som behöver arbete, och vägarbete skulle då vara utmärkt för att klara situationen. Jag anser svaret vara en formell redogörelse för vad som händer på detta område. Objekten kan komma att utföras som beredskapsarbete, då sådant behov föreligger, heter det, men frågan är ju om det finns pengar, så att arbetena kan sättas i gång. Det skulle vara av utomordentligt stort värde, om så kunde ske. Jag beklagar emellertid att jag måste fatta svaret som ett nej på min fråga.
Herr talman! Jag tror inte att herr Svensson i Kungälv behöver uppfatta svaret på det sättet. Att arbetsmarknadsministern bad mig besvara frågan sammanhänger med att han ansåg det vara värdefullt att i riksdagen få ett besked framfört från den för vägbyggnadsverksamheten närmast ansvarige om att dessa vägprojekt har sådan prioriteringsgrad att man utan tvekan kan sägas att de kan komma i fråga som beredskapsarbeten. Sedan ankommer det på arbetsmarknadsmyndigheterna att bedöma om dessa beredskapsarbeten är befogade med hänsyn till arbetsmarknadsläget i regionen. Om så är fallet, utgår jag från att pengar kommer att ställas till förfogande.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det numera positiva svaret på min fråga. Om jag fattade det rätt i den här omgången betyder det, att det om länsarbetsnämnden i Göteborg gör en framställan i det här avseendet skall vara möjligt att ta fram de ca 20 milj.kr. som det här är fråga om. Det finns också ytterligare något projekt som man skulle kunna överväga. Det skulle vara av utomordentligt värde om vi kunde få i gång dessa arbeten så snabbt som möjligt i väntan på bättre tider. Det är nu som vi behöver dessa vägbyggnadsarbeten. Länsarbetsnämnden har en bestämd ekonomisk ram att röra sig inom, och den har också andra uppgifter att sköta. Frågan blir väl till slut ändå om det finns extra pengar för detta ändamål. Får jag alltså fatta svaret så att det, om det kommer en framställan härom från länsarbetsnämnden och det anses värdefullt att dessa arbeten kommer i gång, skall vara möjligt att få fram de pengar som behövs?
Herr talman! Att det är möjligt att utan dröjsmål sätta i gång de två av mig först nämnda vägbyggnadsprojekten är fullt klart. Det har jag sagt, och det är naturligtvis också önskvärt.

Herr talman! Jag tackar för den vänligheten från kommunikationsministern. Anledningen till att jag ställde min fråga till arbetsmarknadsministern var att jag tänkte att jag därigenom skulle kunna få ett mera konkret besked, eftersom pengarna kommer från hans departement och inte från kommunikationsministerns. För kommunikationsdepartementet är saken klar: man kan sätta i gång med vägbyggena så snart man får pengar till dessa.

Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att statens järnvägars nya personvagnar skall få en utformning som tillgodoser de handikappades behov enligt den s.k. HAKO-utredningen. SJ har som bekant nyligen slutit avtal med Kalmar Verkstads AB om köp av 150 nykonstruerade personvagnar. Vagnarnas grundkonstruktion är klar men inte detaljutformningen. BI. a. skall instegens och toaletternas utformning detaljstuderas. Även om vagnarna således ännu inte är detaljstuderade, så kan man redan nu säga att de i sin grundkonstruktion tillgodoser viktiga krav på handikappanpassning. Dörrarna kommer t.ex. att bli bredare och insteget mindre brant än i nuvarande vagnar. Det blir fyra steg i stället för tre, och stegen blir belysta och uppvärmda och skyddade av de tryckluftsmanövrerade vagnsdörrarna. Toaletterna blir större och försedda med fler handtag och annan utrustning som underlättar för rörelsehindrade. HAKO-utredningens synpunkter på valet av textilier samt material i beslag och liknande kommer att beaktas. Placeringen och utformningen av stödhandtag etc. hör till de detaljer som kommer att studeras ytterligare och jag utgår från att SJ kommer att ta hänsyn till de handikappades behov också i det fortsatta arbetet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Turesson för svaret på min fråga, som är ställd mot bakgrund av att statsmakterna har gjort en mycket stor beställning på personvagnar. Det talas om 150 nya vagnar, som kom mer att vara i drift minst 40 år. Statsrådets svar innebär att man delvis har gått handikapprörelsen till mötes när det gäller en anpassning av vagnarna efter handikappades krav. I svaret pekar man på vissa förbättringar som skall vidtagas. Statsrådet säger att vagnarna i sin grundkonstruktion tillgodoser viktiga krav på handikappanpassning. Man nämner t.ex. bredare dörrar, att instegen inte blir lika branta som i nuvarande vagnar och att toaletterna blir större. Detta är naturligtvis bra. Det är ett steg i rätt riktning. Det är svårt för mig att bedöma om man helt har följt HAKO-utredningens förslag. Detta är ju remissbehandlat. Så gott som alla instanser står bakom HAKO-utredningens förslag, och jag hoppas att man fullt ut tillämpar det. Många människor är beroende av att tågvagnarna får en bättre utformning. Ca en miljon resenärer undviker i dag allmänna färdmedel såsom tåg på grund av risker och besvär under resan. En bättre trafikmiljö gynnar också många föräldrar med barn. En sådan är nödvändig även för att äldre människor skall känna trygghet under resa med tåg och buss. Det är alltså en mycket angelägen fråga som jag har ställt och som HAKO-utredningen har arbetat med. Statsrådet säger allra sist i svaret att han ”utgår från att SJ kommer att ta hänsyn till de handikappades behov också i det fortsatta arbetet”. Jag vill också uttrycka förhoppningen att så sker. Detta är en viktig fråga. Handikapprörelsen har under många år arbetat för en anpassning av de allmänna färdmedlen. Man fick därigenom fram en utredning, som nu är färdig, och jag hoppas att den genomförs.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Nilsson i Kristianstad att för den övervägande delen av de handikappade, främst naturligtvis de med mer eller mindre grava rörelsehinder, kommer den nya vagnstypen att innebära mycket väsentliga förbättringar. Men HAKO-utredningen har bl.a. också tagit upp möjligheterna för handikappade att på egen hand resa med tåg i rullstol. Det förutsätter emellertid ett så omfattande utvecklingsarbete att det inte kan förverkligas i den vagnstyp som nu står inför utförande. HAKO-utredningens förslag kommer att behandlas i höstens trafikpolitiska proposition, och vi kommer då att diskutera det forskningsoch utredningsarbete som kommer att behövas för att den kollektiva trafiken i fortsättningen skall bli ännu mer handikappanpassad. SJ behöver emellertid redan nu den förstärkning av vagnmaterielen som de 150 beställda vagnarna avser att tillgodose. Därför är det nödvändigt att sätta i gång med tillverkning av dessa redan innan det nämnda forskningsoch utredningsarbetet ens har hunnit påbörjas. Som jag sade i mitt svar tillgodoser den nya vagnen i sin grundkonstruktion viktiga krav. Jag sade också att detaljutformningen kommer att studeras närmare. I det arbetet kommer olika handikapporganisationer att kunna delta. Mot den bakgrunden tycker jag nog att man kan säga att tillkomsten av den nya vagnen är ett viktigt steg i riktning mot en bättre handikappanpassning av rullande järnvägsmateriel.
Herr talman! Jag kan instämma i det statsrådet sade om att vi är en bit på väg. Men HAKO-utredningens förslag innebar ju också att personer med rullstol skall kunna komma in i vagnarna. Det är beklagligt att detta inte tillgodoses när man nu tillverkar nya vagnar. Jag förstår att det kanhända behövs ett forskningsarbete, och jag hoppas att det bedrivs mycket snabbt så att vi verkligen kan få allmänna färdmedel som kan användas av alla människor i det här landet.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat om jag vill redogöra för hur samrådsförfarandet mellan postverket och de berörda postkunderna jämte kommunen bör utformas inför förändring av postservicen i glesbygd så att den enligt riksdagsuttalandet 1974 kan ske i samförstånd med berörda intressenter med målsättningen att försämringar undviks och att en rimlig avvägning sker mellan kostnad och samhällsnytta. Postverket planerar och genomför fortlöpande anpassningar av den postala serviceorganisationen såväl på landsbygden som i tätorter. Strävan är att åstadkomma en rimlig servicenivå inom olika orter med hänsyn till kundernas efterfrågan, trafikunderlaget och verkets ekonomiska möjligheter. Detta har medfört att postverket under de senaste 20-30 åren i betydande omfattning ändrat sin serviceorganisation. Förändringen har i huvudsak inneburit att ett stort antal små fasta postkontor med korta öppethållandetider på landsbygden kunnat ersättas med motoriserad lantbrevbäring, dvs. ett slags rörliga postkontor. Sedan år 1950 har lantbrevbäringen, numera i många kommuner utvidgad med sociala serviceuppgifter, byggts ut till att omfatta en linjelängd om nära 200 000 km. Utvecklingen har delvis påskyndats av den befolkningsomflyttning som under denna tid skett från landsbygd till tätort. Postverket praktiserade redan tidigt en ordning i samband med omorganisationer som innebar att såväl berörda kommuner som allmänheten informerades om verkets planer.

Skriftlig information skall också lämnas till berörd kommun, som bereds tillfälle att skriftligt yttra sig. I många fall presenterar postverket flera alternativa förslag inför diskussionerna med kommunerna. Verket tar dessutom regelmässigt informella kontakter med berörd kommun innan här beskrivet samråd sker. Samtidigt som kunderna informeras lämnas en redogörelse över ärendet till lokalpressen. Jag kan inte finna annat än att postverkets nu tillämpade planeringsförfarande utgör en god grund för att allmänt regionala, näringsgeografiska och servicemässiga synpunkter kan bli beaktade i enlighet med trafikutskottets betänkande .

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Som jag tolkar svaret innehåller det ingenting nytt, inga nyheter som jag hade hoppats på med anledning av de senaste årens riksdagsuttalanden angående postservicen. Interpellationen är föranledd av nyligen inträffade fall, som gett anledning att konstatera att nuvarande ordning för samråd och samförstånd mellan postverket å ena sidan och berörda postkunder och kommuner å andra sidan inte är tillfredsställande. Sedan jag väckte interpellationen har jag genom brev och telefonsamtal underrättats om otillfredsställande förhållanden på det här området i andra delar av landet. Flera riksdagsmän som har läst min interpellation har kommit till mig och resonerat om samma saker. Deras reaktion har varit densamma som min och som de reaktioner som kommit brevledes och per telefon. I min interpellation beskriver jag kortfattat hur samrådsförfarandet och planeringen går till. Jag finner att statsrådet gör helt samma beskrivning av förhållandet. Statsrådet är emellertid tillfredsställd med detta. De förhållanden som jag har tagit upp i min interpellation har varit föremål för riksdagsbehandling i anledning av motioner ända sedan 1973. År efter år har riksdagen skärpt skrivningarna till förmån för motionärerna. Så sent som i år skriver trafikutskottet följande: ”Med anledning av yrkandet om bibehållandet av de fasta postanstalterna vill utskottet ånyo kraftigt understryka vikten av att i förekommande fall behovet härav — ur regionala, näringsgeografiska och servicemässiga synpunkter — omsorgsfullt prövas. Skälig hänsyn måste även i Övrigt tas till lokala önskemål om postverksamhetens organisation. Un 8 der erinran härom finner utskottet det nu såsom tidigare vara i hög grad angeläget att förbättringar i postverkets service inom landsbygdsoch glesbygdsområdena i den riktning motionärerna angivit kommer till stånd även om detta medför kostnadsökningar för verkets del. Utskottet förutsätter också att verket, bl.a. i samband med den fortlöpande översynen av organisationsoch servicefrågor m.m. med avseende på den regionala och lokala verksamheten, än mera beaktar behovet härav samt vidtar erforderliga åtgärder i angivet syfte. Vid handläggningen bör största möjliga hänsyn tas till synpunkter från vederbörande regionala och lokala myndigheter och andra intressenter.” Det här är alltså 1977 års skrivning. 1976 års skrivning skärpte skrivningen från 1975, och 1974 års skrivning, som jag har åberopat i min interpellation, var en skärpning av 1973 års utskottsskrivning. Min fråga var alltså ställd för att undersöka om statsrådet hade några funderingar i sammanhanget och några särskilda åtgärder att föreslå för att följa upp riksdagens upprepade uttalanden. Statsrådet hänvisar i interpellationssvaret till en samrådsrutin som nu finns intagen i postverkets arbetsinstruktion Organisation av landsbygdens postanordningar. Jag har den här — den tillkom 1976 och är något förändrad 1977. Ändringen berör främst, efter vad jag blivit underrättad i dag, personalkostnadstabeller. Viktigt i det här sammanhanget — och det är detta jag velat aktualisera med min interpellation — är hur man bedömer och vem som bedömer frågan om postservicen, kostnaden och samhällsnyttan. Hur sker detta? Hur läggs planeringen och samrådet upp i det förberedande skedet? Jag hade faktiskt väntat mig att statsrådet skulle kunna säga någonting om att nya instruktioner håller på att utarbetas med hänsyn till de år från år skärpta utskottsskrivningarna, inte minst den som riksdagen för någon månad sedan helt enhälligt ställt sig bakom. Det är alltså mot bakgrunden av att samma — i mitt tycke otillfredsställande — ordning för samråd fortsätter som jag har ställt min fråga. I bygder där man ställs inför den här situationen känner man nämligen, herr statsråd, en vanmakt inför det till synes omöjliga i att få till stånd samråd, resonemang och överläggningar där postverket beaktar synpunkter från kommuner och berörda intressenter, vilket utskottet har uttalat sig för år efter år. Vi riksdagsmän motionerar och interpellerar och får, som vi har tyckt, utomordentliga svar av utskottet, men statsråden svarar att den bestående ordningen är bra. Det är inte utan att också riksdagsmän känner en viss vanmakt inför denna situation. Jag har frågat herr Turessons företrädare ett par gånger och fått ungefär samma svar som jag har erhållit i dag. Det är bara att konstatera att statsråden inte har de berörda opinionerna med sig. Utskotten har tydligen konstaterat detta och skärpt skrivningarna undan för undan. I min interpellation har jag alltså uttalat att dessa förhållanden är otillfredsställande, och jag har inte ändrat uppfattning med anledning av svaret. Jag vill påstå att något meningsfullt samråd inte förekommer inför planerade förändringar. Samråd bör, enligt min mening, ske innan postverket presenterar sina ändringar. Berörda områden och kommuner och människorna som bor där upplever faktiskt att det är den postala överheten som redovisar skriftligt och muntligt på informationsmöten hur den nya ordningen kommer att bli. Myndighetspersonerna genomlider tålmodigt eventuell kritik, som man emellertid inte synes fästa något avseende vid. Det är detta som är betänkligt. Jag känner inte till ett enda fall där ändringarna har skett i samförstånd med berörda intressenter och kommuner, som alltså trafikutskottet år efter år förutsätter. Det här svaret kan ha tillkommit mer eller mindre rutinmässigt, eftersom det liknar de tidigare svar som herr Turessons företrädare har lämnat — det är kanske ett olycksfall i arbetet. Jag hoppas att herr Turesson i fortsättningen inte behandlar den här frågan slentrianmässigt utan tar den med vederbörligt allvar. Det är ändå att märka att utskottet undan för undan har skärpt formuleringarna. Om statsrådet studerar dem, bör det vara en anledning till att litet grand extra titta på denna fråga. Regeringsdeklarationens formulering vad gäller glesbygdsfrågorna bör också, mot bakgrund av vad jag här har redovisat, ge anledning därtill. I slutet av svaret hänvisas till det riksdagsuttalande jag åberopade i min interpellation. Jag har gett herr statsrådet möjlighet, tycker jag, att lämna upplysningar om att nya initiativ är på gång med anledning av inte minst årets riksdagsbehandling. Men ingenting aviseras. Det gör att jag inte känner mig glad över det här svaret. Jag hoppas emellertid att herr statsrådet är beredd att ytterligare studera dessa frågor, ta en överläggning med postverket och eventuellt utfärda riktlinjer som står i samklang med riksdagsuttalandena år från år, så att vi om möjligt slipper motionera nästa år. Jag vill direkt fråga statsrådet om han är beredd att se över de här frågorna. Jag vet att statsrådet får tillfälle att ta ställning till överklaganden till regeringen. Ännu en gång vill jag betyga att det naturligtvis inte är för ro skull som flera riksdagsmän varje år återkommer med både motioner och interpellationer. När den förutvarande regeringen i mitt tycke nonchalerade den här frågan, så förväntar jag mig givetvis att den nuvarande regeringen och det ansvariga statsrådet inte fortsätter på samma väg.

Herr talman! Den service som de affärsdrivande statliga verken skall tillhandahålla allmänheten kommer naturligtvis ofta i konflikt med de kalla ekonomiska realiteterna. Statsmakterna — regeringen och inte minst denna riksdag — kräver av sina myndigheter och affärsverk att de skall rationalisera och effektivisera sin förvaltning och vidta alla tänkbara rimliga besparingsåtgärder. Detta krav går inte att förena med kravet på t.ex. postverket att bibehålla fasta postanordningar på orter som saknar kundunderlag för det. Det krävs en viss minimivolym av värdeförmedlingsoch kassatjänst för att det skall vara praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt att bibehålla eller upprätta nya fasta postanordningar. För att tillgodose behovet av övriga postala tjänster — brevbäring, postoch pakethämtning — behövs det i regel inga fasta postanordningar på små orter. Där lämpar sig lantbrevbäringen — det vet jag av egen erfarenhet —- mycket bra som serviceform. Den är mycket uppskattad där den förekommer. Jag vill också säga att det är postverket som statligt affärsverk som har ansvaret för att göra den slutliga avvägningen av servicenivån på olika orter med hänsyn till kundernas efterfrågan och verkets resurser. Det samrådsförfarande som jag berörde i mitt interpellationssvar är enligt min mening i princip riktigt uppbyggt. Jag utgår naturligtvis ifrån att de samråd som skall hållas genomförs på det sätt som riktlinjerna anger. Jag har fått de uppgifterna från postverket, och jag kan inte rimligen bestrida dem. Enligt uppgift från postverket är det mycket vanligt att postanordningarna efter en omorganisation skiljer sig från vad verket från början planerat. Det finns enligt vad jag inhämtat åtskilliga exempel på att kommuner eller postkunder lämnat sådana uppgifter vid samrådsöverläggningarna att verket modifierat sina planer vid postkontorsindragningar och t.ex. upprättat fasta postanordningar i form av postställen. Det finns också exempel på att postverket efter kontakter med kommuner och andra intressenter helt dragit tillbaka sina planer på indragning. Jag skulle kunna namnge flera orter där så har skett, men jag skall inte förlänga debatten med det. Herr Nilsson i Tvärålund sade att han kände vanmakt inför de höga postherrarnas dispositioner och inför svårigheten att få dem att anpassa sig efter de lokala råden. Jag kan inte se att det finns anledning till detta. De uppgifter jag har fått tyder som jag sagt på att man tar mycket stor hänsyn till rimliga krav och önskemål om förändringar i postverkets planer. Herr Nilsson i Tvärålund sade att varken jag eller mina företrädare haft opinionen med oss när man gått över till den form av postservice som lantbrevbäringen innebär. Jag skulle då vilja hänvisa till en undersökning som institutet för folklivsforskning vid Stockholms universitet gjort. Den kallas Postanstalt eller lantbrevbäring, en etnologisk undersökning kring omläggningen av landsbygdens postservice. Målet för den undersökningen har varit att utröna vilka konkreta resultat en postal omorganisation får för ett samhälle och dess invånare. Den har utförts på så sätt att man i fyra orter där omläggning skett gjort enkäter och analyser tre till fyra år efter omläggningen. I utredningen anförs att de resultat som kan utläsas är påfallande entydiga. Med reservation för att utredningsresultatet inte kan generaliseras konstateras att omläggningarnas negativa effekter är få. De positiva effekterna överväger klart. Beträffande de befarade ekonomiska konsekvenserna framhålls att de i huvudsak har uteblivit. Misstanken att enskilda hushåll skulle få göra många dyrbara resor till centralorten för att uträtta sina postärenden har inte besannats. Både postkunder och lantbrevbärare menar att de flesta sköter sina ärenden helt genom lantbrevbäraren. De som inte har möjlighet till detta uträttar sina postärenden i samband med resor till eller från arbetet eller i samband med affärsbesök. Särskilda postresor förekommer sällan. Någon uppfattning att postservicen har försämrats kan man inte heller finna. Företagare, som trodde sig bli särskilt hårt drabbade på denna punkt, har helt ändrat uppfattning och menar att lantbrevbäringen är en utmärkt serviceform. I frågan huruvida indragning av en fast postanstalt hotar en orts existensmöjligheter konstateras det i utredningen att det är svårt att ge ett rättvisande svar eftersom man inte kan säga hur situationen i de studerade orterna skulle ha blivit om postanstalten hade funnits kvar. Klart är dock att ingen av de studerade orterna har drabbats av en tillbakagång. En negativ konsekvens av en postanstaltsindragning är enligt utredningen att orten förlorar en kontaktpunkt. Detta slår emellertid mycket olika. I det fåtal orter som saknar andra kontaktpunkter kan en indragning av posten bli kännbar, men i större orter med affärer och andra liknande serviceinrättningar blir effekten obetydlig. Postverkets egna erfarenheter av utfallet av övergång till lantbrevbäring i stället för att ha små fasta postanstalter överensstämmer väl med vad som framkommit i den här undersökningen. Herr Nilsson gjorde gällande att det svar som jag har lämnat på hans fråga — och möjligen också vad jag nu har sagt — överensstämmer helt med vad mina företrädare brukade svara i sådana här sammanhang. Jag tror att det skulle löna sig för både herr Nilsson och mig att studera protokollen litet grand. Den uppläggning som har gjorts för att besvara herr Nilssons interpellation är helt ny. Vi har verkligen ägnat omsorg åt att ge ett svar som inte skulle vara slentrianmässigt. Det är alldeles självklart att jag är beredd att vid varje tillfälle pröva nya initiativ och nya förfaranden såväl beträffande tillgodoseendet av den service som posten har sig anbefalld att lämna som beträffande förfarandet vid ändringar av den servicen.

Herr talman! Herr statsrådet började med att peka på de kalla ekonomiska realiteter som de statliga serviceverken måste ta hänsyn till, t.ex. behovet av besparingsåtgärder inom postområden där det inte finns underlag för fasta postanstalter. I de fall jag känner till där det är fråga om indragningar, växer emellertid orten. Under den tid jag avvaktat interpellationssvaret har jag fått flera exempel på att man drar in eller försämrar postservicen i en bygd som växer. Därmed drabbas inte bara själva kärnan runt poststationen utan även de omkringliggande byarna. Detta måste man på orten i fråga uppleva som mycket betänkligt, i all synnerhet som riksdagen i ett par års tid, i fjol och i år, har uttalat att postverket för att behålla och inte försämra postservicen t.o.m. får ta på sig ökade kostnader. Det är alltså inte här fråga om att dra in postservicen och försämra den i områden där underlag saknas — tvärtom ökar underlaget i de fall som jag känner till. Jag har inte heller tagit upp och vill över huvud taget inte diskutera lantbrevbäringen som metod. I många fall ger lantbrevbäringen en utomordentlig service, särskilt för de mindre byarna. Vad jag känner till är lantbrevbärarna utomordentligt välsedda människor ute i glesbygdsorterna — en stor tillgång alltså. Min fråga gäller formerna för samrådet, som jag menar inte skapar förutsättningar för meningsfullt samråd. Det bör ske tidigt under planeringsskedet så att såväl de berörda postabonnenterna som kommunen får möjlighet att göra de samhälleliga avvägningarna. Det finns exempel på — inte just i det fall som har aktualiserat interpellationen nu, det var för ett par år sedan — att kommunen har framfört att det var mycket angeläget att behålla en busslinje och att den behövde det underlag lantbrevbäringen gav. Linjen skulle inte kunna fortsätta om man inte fick postbrevbäringen genom denna. Befolkningen var utomordentligt belåten med den postbrevbäring man hade och var emot den ändring som föreslogs. Postverket genomförde sitt förslag. Jag tror inte att statsrådet och postverket skall utgå från att den berörda befolkningen och de involverade kommunerna saknar möjlighet att bedöma den samhällssituation — regionalt, servicemässigt och på annat sätt — som det här är frågan om, att det representerar en gammal konservatism, att de är mot allt nytt. Så är det verkligen inte. I ett fall där man ändrar postbrevbäringen på landsbygden, är det alltid några som får det bättre och några som får det sämre. Detta bör emellertid kunna sammanvägas innan postverket skriftligt eller muntligt redovisar den ändring man föreslår. Vad jag kan förstå av statsrådets resonemang är det postverket som skall göra den samhällsekonomiska bedömningen, servicebedömningen m.m. Enligt min mening är det inte enbart postverket som skall göra detta utan postverket bör — med anledning av riksdagsuttalandena — ta stor hänsyn till vad kommunen säger i det här fallet. Som jag tidigare upplyste känner jag inte till något fall där en ändring har kommit till i samförstånd. Jag är emellertid glad över att statsrådet är beredd att ta nya initiativ för hur samrådet i fortsättningen skall uppläggas, så att det inte blir de statliga överhetspersonerna som kommer ut till befolkningen och talar om hur det skall vara. Man känner verkligen vanmakt i denna situation. Statsrådet kan i viss mån ursäktas när han säger att han hämtat upplysningarna från postverket. Jag hoppas att statsrådet får tid och möjligheter att ta kontakter i den konkreta verkligheten och även i de fall där överklaganden sker. Apropå överklaganden är det också litet märkliga skrivelser som kommer från postverket ut till bygderna. I vanliga fall brukar det stå i svars skrivelse från statliga myndigheter att om vederbörande klagande vill överklaga finns det möjligheter att gå till regeringen. Den hänvisningen finns inte i de fall jag har tagit del av vad gäller postverkets svar till berörda klagande. Jag hoppas att postverket även i det fallet får en rutin som överensstämmer med statsverkets i övrigt.

Herr talman! Låt mig först säga att postverket har — jag tvekar att använda uttrycket, men får lov att ändå göra det — vissa mallar för att bedöma om den postala volymen på en ort är tillräckligt stor för att man skall kunna behålla en postanstalt. Om så inte är fallet, och man drar in postanstalten, så är man dock ständigt beredd att pröva frågan om att inrätta anstalten på nytt om det visar sig att orten växer och volymen postärenden följaktligen blir så stor att en postanstalt är ekonomiskt försvarlig. Det är alltså inte något för alla tider gällande beslut som postverket fattar när man drar in en postanstalt, utan man har ständigt utvecklingen under observans och man kan ändra beslutet i en annan riktning. i Vad sedan beträffar frågan om vilken ekonomisk bedömning som postverket skall göra är jag här lika angelägen som när jag talar om SJ att framhålla att det affärsdrivande verket skall göra den företagsekonomiska bedömningen och ingenting annat. Det är först sedan ett sådant här ärende efter besvär har kommit till regeringen som den samhällsekonomiska bedömningen skall göras. Postverket skall inte försöka sig på några samhällsekonomiska bedömningar — det skall f. ö. inte heller SJ. Besvär över dylika beslut av det centrala verket kommer ofta till regeringen, vare sig det har meddelats besvärshänvisning eller inte, och regeringen tar självfallet upp dessa till behandling. Jag vill ännu en gång upprepa att det samrådsförfarande som är inskrivet i reglementet förutsätter samråd på olika nivåer vid olika tidpunkter. Enligt de uppgifter jag har fått går det också så till i verkligheten. Om jag förstår herr Nilsson i Tvärålund rätt är det emellertid inte uppläggningen av samrådsförfarandet som han kritiserar, utan han vill göra gällande att samrådsförfarandet inte genomförs på det sätt som avsetts. Detta kan jag självfallet inte kommentera, eftersom jag har utgått ifrån att samrådsförfarandet genomförs på det sätt som är föreskrivet. Om man inte gör det, får vi naturligtvis se till att så blir fallet. Herr Nilsson i Tvärålund säger att jag skulle må bra av att konfronteras med den konkreta verkligheten, och jag tvivlar inte alls på att jag borde göra det mer än jag nu har möjlighet till. Men jag vill erinra om att jag inom mitt departement har massor med uppvaktningar i sådana här ärenden. När man därvid ställer motfrågor och försöker att kontrollera de sifferuppgifter som lämnas rörande ortens storlek, antal hushåll osv. händer det ofta att man finner dessa uppgifter vara litet optimistiska. De bygger ibland på vad man räknar med att en framtida utveckling skall medföra, och de är inte riktigt realistiska med hänsyn till dagens situation. Jag vill inte påstå att det alltid är så, men många gånger har det varit det. Detta påverkar naturligtvis verkets bedömning, och det föreligger alltså litet olika uppfattningar om vad det är man talar om. Jag skall emellertid i fortsättningen försöka att få tillfälle att personligen studera sådana här samrådsförfaranden på ett mera närgånget sätt än jag hittills haft möjlighet att göra under min korta tid inom departementet. Om det därvid skulle visa sig att det finns fog för de anmärkningar beträffande samrådsförfarandet som herr Nilsson i Tvärålund har gjort, så skall vi diskutera detta med vederbörande.

Herr talman! Låt mig först säga att det inte är genomförandet jag har kritiserat — mitt intryck är att genomförandet sker enligt de regler som gäller — utan det är uppläggningen av samrådet som jag har pekat på. Jag skall inte nu ta upp tiden med att beskriva hur jag anser att uppläggningen bör göras. I en motion som behandlas i trafikutskottet i år har jag försökt skissa en sådan uppläggning, och vad jag förstår har trafikutskottet gett förslaget allt stöd. När det sedan gäller kompetensfördelningen beträffande den företagsekonomiska och den samhällsekonomiska bedömningen kan man dra en mycket viktig slutsats av diskussionen här och av statsrådets senaste yttrande. Han säger nämligen att postverket skall göra den företagsekonomiska bedömningen och regeringen den samhällsekonomiska.

I flera år — jag vill än en gång understryka detta — har trafikutskottet uttalat att postverket, när det bedömer behovet av service, skall beakta regionala, servicemässiga och andra förhållanden. Riksdagen har också på trafikutskottets direkta skrivning uttalat att postverket skall göra dessa bedömningar. Därvidlag skiljer sig statsrådets yttrande i dag från vad riksdagen har uttalat. Jag tycker att det finns anledning för statsrådet att genast ta itu med detta, så att kompetensfördelningen i fråga om denna tolkning klarläggs. Om det är så som statsrådet säger att postverket enbart har att befatta sig med de företagsekonomiska bedömningarna, kanske detta förklarar varför så många bygder anser sig missgynnade och har så liten förståelse för de bedömningar som postverket gör. Statsrådets senaste yttrande föranleder mig än en gång att vädja till statsrådet att ta upp denna fråga till resonemang med postverket för att klarlägga kompetensfördelningen. Jag anser att den ordning för be slutsfattande som synes gälla beträffande postens service är otillfredsställande, om postverket eller postabonnenter varje gång en allmänt samhällelig bedömning görs måste gå till regeringen. Då jag interpellerade herr Norling, herr Turessons företrädare, sade han här i kammaren att han inte hade fått några överklaganden. När han fick sådana, skulle han ta ställning till dem och bedöma de samhällsekonomiska effekterna. Här föreligger tydligen oklarhet i fråga om kompetensgränser och beslutsnivåer som bör klarläggas. Och jag vill än en gång understryka att det inte är genomförandet av samrådet utan uppläggningen av detsamma som jag önskar få en förändring av.
Herr talman! Jag vidhåller att postverket såsom affärsdrivande verk skall göra företagsekonomiska bedömningar. När det gäller att avgöra vilka orter som enligt postverkets företagsekonomiska bedömningar kan bära upp en fast postanstalt ligger gränsen rent ekonomiskt enligt postverkets beräkningar vid ungefär 300 hushåll. Men postverket tillämpar indragningsprincipen först när antalet hushåll har gått ned till under 200. Däri kan man säga ligger ett visst hänsynstagande till kravet på samhällsservice utöver vad som är företagsekonomiskt motiverat från postverkets synpunkt. Jag tycker dock inte att man av detta kan dra den slutsatsen att postverket lägger några samhällsekonomiska bedömningar till grund för sina beslut.
Herr talman! Jag vill erinra om att trafikutskottet under alla år, kanske allra starkast just i år, har understrukit den allmänna effekten av service i glesbygden, främst då betydelsen av att postservicen inordnas i det allmänna servicemönstret. I glesbygden måste nämligen olika servicefunktioner ofta samordnas för att de skall kunna bära sig ekonomiskt eller i varje fall dra rimliga kostnader. Vad jag kan förstå vill postverket t.ex. inte underordna sig den länsmässiga och kommunala trafikplaneringen. Jag menar att här måste en ordentlig genomlysning ske av postverkets funktion i vidare sammanhang, för att dess nyckelroll i olika avseenden skall komma till sin rätt. Än en gång, herr talman, hoppas jag att den här diskussionen kommer att föranleda statsrådet att ta upp dessa frågor ur ett något vidare perspektiv och se över uppläggningen av samrådsförfarandet, så att det får någon form av demokratisk funktion, en funktion som är mera utvecklad än den som vi har haft hitintills.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat bostadsministern 1. om regeringen skall göra något för att klarlägga om byggkostnaderna har stigit mer än vad som motiveras av prisoch lönekostnadsstegringar och vad regeringen skall göra om det visar sig vara fallet; 2. vad regeringen i övrigt skall göra för att stoppa hyreshöjningar. Herr Claeson har frågat mig om jag är beredd att föreslå ett hyresstopp eller göra något annat för att stoppa hyresutvecklingen och sänka hyrorna. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som skall besvara både frågan och interpellationen. Jag besvarar dem i ett sammanhang. För hyressättning gäller sedan år 1969 den s.k. bruksvärdesprincipen. Enligt 48 § hyreslagen är fordrad hyra att anse som oskälig, om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Vid bruksvärdesprövning skall man i första hand ta hänsyn till de allmännyttiga bostadsföretagens hyror. De allmännyttiga företagens självkostnadshyror påverkar därigenom hela hyresmarknaden. Bruksvärdessystemet innebär således att regeringen inte ingriper i hyressättningen. Enligt min mening skall regeringen inte heller göra detta. Ett hyresstopp skulle bl.a. medföra att bostadsföretagen fick ännu större svårigheter att få sina kostnader täckta, bl.a. sådana kostnader som beror på löneökningar för de anställda. Det skulle också på sikt skapa betydande orättvisor mellan olika grupper av hyresgäster. I detta sammanhang vill jag påminna om effekterna av hyresregleringen. På grund av hyresregleringen uppkom en betydande hyressplittring och en omfattande svart handel med lägenheter. Hyresregleringen medförde dessutom att många lägenheter relativt sett fick mycket höga hyror. Jag avser då framför allt lägenheter som inte fyllde ens mycket lågt ställda krav på standard och vissa lägenheter vilkas hyra fastställdes med utgångspunkt i produktionskostnaden. De problem hyresregleringen skapade i form av eftersatt underhåll och ibland ren förslumning är ännu inte helt lösta. I motsats till vad som gäller hyrorna påverkas bostadsföretagens kapitalkostnader i stor utsträckning genom beslut av riksdag och regering. Kapitalkostnaderna för en nybyggd trerumslägenhet skulle vara nära 800 kr. högre per månad utan räntebidrag. Samhället gör således betydande insatser för att hålla kapitalkostnaderna nere. Jag vill också påminna om att bostadsbidragen täcker maximalt 80 26 av en hyreshöjning för betalningssvaga hushåll. I fråga om kostnader för outhyrda lägenheter kräver herr Lövenborgs interpellation ett klarläggande. För hyresförlustlån kan bostadsstyrelsen medge ränteoch amorteringsfrihet under högst fem år om lånet uppgår till minst 1 96 av det taxerade värdet av låntagarens byggnader i kommunen. Uppgår lånet till minst 2 96 av samma värde kan 50 eller i vissa fall 60 96 av lånet efterges av staten. För allmännyttiga företag skall återstående delar av lånet inlösas av kommunen. Jag övergår nu till byggprisutvecklingen som berörs i herr Lövenborgs interpellation. Herr Lövenborg anger byggprisstegringen under det första kvartalet i år till 25 96. Uppgiften är lik många inlägg i byggprisdebatten under senare tid så till vida att den inte bara är obestyrkt utan dess bättre helt felaktig. Från december 1976 till mars 1977 steg t.ex. faktorprisindex med drygt 5 26. Genom beslut i onsdags höjde regeringen taket för nya bostadslån med 6 96 fr.o.m. den 1 juni. För flerfamiljshus, som har haft en ogynnsammare prisutveckling än småhusen, höjde regeringen samtidigt låneunderlaget med ytterligare 4 926. Genom dessa beslut har regeringen skapat bättre produktionsförutsättningar för de bostäder som är aktuella för igångsättning. Prisspridningen inom bostadsbyggandet är emellertid ovanligt stor just nu. Bostadsdepartementets låneunderlagsgrupp har därför fått medel för att snabbt utreda orsakerna till den stora prisspridningen. Det kommer således att finnas ett material som gör det möjligt att senare under året bedöma orsakerna till höga överkostnader i enskilda låneobjekt. I det här sammanhanget vill jag också betona — med särskild adress till de parter som påverkar prisutvecklingen på byggmarknaden — att regeringen inte automatiskt kommer att anpassa lånetaket till vilken prisutveckling som helst. Byggsektorn är av stor betydelse för balansen i hela vår ekonomi. Ett stort samhällsekonomiskt ansvar åvilar därför byggarbetsmarknadens parter, byggmaterialindustrin, byggherrar och byggentreprenörer.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Det klargör att regeringen ganska slappt och likgiltigt kommer att acceptera de s.k. marknadskrafternas fria spel också i fortsättningen. Detta fria spel betyder en hyresutplundring som är helt grotesk i dagens läge. I interpellationssvaret säger fru Friggebo att min uppgift om byggprisstegringen under första kvartalet är felaktig. Siffran kommer från hyresgäströrelsens håll, och den är väl inte tagen helt ur luften. Men sifferexercisen är inte det viktigaste för mig. Nej, för mig, och för massor av hyresgäster, är den viktigaste frågan: Hur skall man få ned hyran? Skall den få fortsätta att stiga på det här sättet, eller skall man göra någonting radikalt åt problemet. I fru Friggebos svar finns tyvärr ingen antydan om att man på allvar tänker attackera de svindyra hyrorna. Där finns bara belåtenheten över att man nu vidtagit den riktiga och självklara åtgärden att höja lånetaket. Det måste man naturligtvis göra med den ekonomiska utveckling som vi har. Men vad tänker man göra för att försöka få ned hyrorna? Därom finns ju ingenting i svaret. Vi har i dagens läge orimliga hyror här i landet. Det hyrespolitiska lappverk man under lång tid har sysslat med ändrar inte detta faktum. Min fråga är: Vad vill fru Friggebo göra för att få ner hyrorna? Interpellationssvaret ger inget besked därom. De oskäliga bostadskostnaderna är inte geografiskt koncentrerade. Hyrorna är ett gissel och en plåga för många människor runt om i vårt avlånga land. De har nu nått sådan nivå att det för många blir allt svårare att skaffa sig och behålla en hygglig bostad, vilket är en primär mänsklig rättighet. Jag har framställt min interpellation på uppmaning av oppositionella hyresgäster i min egen hemstad, Luleå, men impulsen kunde lika gärna ha kommit från annat håll. Hyreskampen i Luleå har emellertid väckt särskild uppmärksamhet. Den har dragit med många människor som tycker att nu måste det sättas stopp. Och det är inga orimligheter som krävs. De krav som ställs är exempelvis att en nybyggd trerummare inte bör få kosta mer än 20 26 av en industriarbetares bruttolön, alltså högst 900 kr. i månaden. Det får väl anses vara ett rimligt krav. Ställ det kravet mot bakgrund av det som har hänt på området under senare år! Då förstår man vreden och oppositionen. Jag kan här ta ett exempel från ett område som heter Kallkällan i Luleå. Där har hyran fördubblats på tio år. I ett annat område i samma stad har en fördubbling skett på fem år. Samtidigt är hyrorna i nyproduktionen uppseendeväckande höga. I samband med projektet Stålverk 80 — som ju så småningom torpederades — uppstod den verkliga Klondykestämningen i Luleå. Alla kapitalägare försökte sko sig på expansionen. Sådan är ju kapitalismen. Och byggfirmorna var inget undantag. Det blev 15 96 högre byggkostnader än i grannstaden Skellefteå. Att det sätter sina spår i hyrorna är självklart. Och det är hyresgästerna som får betala fiolerna, medan byggkapitalet tar hand om både vinster och övervinster. Över hela landet kan man nu märka en jäsande vrede över de växande hyreskostnaderna. Det är ett problem som den gamla regeringen inte lyckades klara, och som den borgerliga regeringen inte har någon som helst vilja att försöka klara. De ytterst ansvariga för hyresutplundringen är byggmonopolen, spekulanterna och storbankerna. Det är mot dessa krafter man måste ingripa, om man någonsin skall få problemet löst. I sitt svar hänvisar fru Friggebo nu till vad som har gjorts i form av räntebidrag och bostadsbidrag. Men det är helt klart, fru Friggebo, att detta inte har löst problemen. Annars skulle ju inte hyresgäster i Luleå och på andra håll reagera så starkt, bl.a. genom hyresstrejker och andra kampformer av mycket uppmärksammat slag. Det är ju inte för nöjes skull man samlas till stormöten eller demonstrerar och uppvaktar. Det finns en reell bakgrund, nämligen att allt verkligen inte är gott och väl. Jag vill tvärtom säga att det är käpprätt åt skogen på detta område. Hela den nuvarande bostadspolitiken är ett enda brokigt virrvarr av åtgärder, som inte har kunnat uppfylla den enda rimliga målsättningen att alla medborgare skall beredas goda bostäder till rimliga priser. Det är några avgörande åtgärder som man måste rikta in sig på, om man verkligen vill ha med de höga bostadskostnaderna. De åtgärderna är att man måste bryta monopolens makt över byggmaterialindustrin, att den ohämmande profitjakten illegaliseras och att samhället tar hand om byggnadsmaterialindustrin och sätter stopp för spekulationen med mark och bostäder. Likaså måste man få ner räntekostnaderna. Räntor och amorteringar svarar nu på många håll för långt över hälften av hyreskostnaderna. Det kan inte vara rimligt. Det är ju de boendes pengar som kastas in för att göda bankkapitalet. Jag har inga illusioner om den borgerliga regeringen och inte heller om dess bostadspolitik. Hittills har den inte beslutat om några åtgärder som har pressat ner bostadskostnaderna. Kan man möjligen tänka sig att fru Friggebo vill trycka på för en räntesänkning, för krafttag mot spekulationen, för förstatligande av byggmaterialindustrin och för upprättandet av en statlig bostadsbank med låg och fast ränta? Eller har man något annat radikalt i bakfickan för att få ner bostadskostnaderna? Svaret på min interpellation inger i vart fall inga förhoppningar i den riktningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan om statsrådet är beredd att föreslå eller vidta åtgärder i form av prisstopp på hyrorna eller ta andra initiativ för att stoppa den nuvarande hyresutvecklingen och pressa ned hyrorna. Jag ställde frågan mot bakgrund av de problem som gör sig alltmer kännbara för vanliga hyresgäster-lönarbetare då det gäller att få lönen att räcka till det allra nödvändigaste. Det hade enligt min mening varit befogat att låta även hyrorna omfattas av det prisstopp på vissa varor som infördes från den 31 mars, ett prisstopp som då måste kvarstå till dess att andra åtgärder vidtagits mot hyresutplundringen. Bostadsförsörjningen är på väg in i vad jag skulle vilja beteckna som en djup kris. För flerfamiljshus råder på många orter nästan totalt byggstopp. Småhusbyggandet har blivit en snabbt och vilt växande spekulationsmarknad. Den öppna bostadsbristen är redan ett känt faktum i flera kommuner i landet. Samtidigt som den öppna bostadsbristen kommit tillbaka visar det sig att kommunerna nästan undantagslöst saknar en ordentlig planberedskap. Det betyder att nybyggnation endast kan startas på lång sikt. Bostadssaneringen har också avstannat. Den nya bostadsbristen kommer i första hand att drabba unga familjer som skall bilda egna hem och betalningssvaga grupper som inte kan ge sig in i husaffärer. Brister och orättvisor slår hårdast och mest direkt mot dem som har minst bärkraft. Brist på bostäder för de bostadssökande, brist på arbete för byggnadsarbetarna är således vad vi kan se framför oss. Jämsides med detta stiger byggkostnaderna på ett våldsamt och okontrollerat sätt. Inte ens under den s.k. Koreakrisen på 1950-talet var kostnadsutvecklingen för bostadsbyggandet så våldsam som nu. Kostnadsstegringarna betyder med gällande låneregler att stora belopp måste lånas upp till oförskämt höga räntor. Detta driver i sin tur upp kostnaderna ytterligare. Årets avtalsrörelse ser inte ens ut att kunna ge kompensation för de hyreshöjningar som skett under det senaste året. Hur skall det då inte bli efter sommaren? Redan nu vet vi att både privata fastighetsägare och allmännyttiga bostadsföretag ligger i startgroparna med nya hyreshöjningskrav från den 1 oktober eller från kommande årsskifte. De allmännyttiga bostadsföretagen ligger redan tidigare med ett redovisat underskott på ca 5 kr. per kvadratmeter, som man inte kunnat ta ut helt enkelt därför att man inte bedömt det som socialt möjligt. Ännu svårare blir det säkert i höst. Hyresgästernas motstånd mot nya höjningar ökar också i samma takt som de blir medvetna om orättvisorna, om handeln och spekulationena på bostadsmarknaden. Då det gäller vanliga hyresgäster-lönarbetare finns det inte utrymme för ytterligare prisstegringar på de verkliga nödvändighetsvarorna: mat, kläder och bostad. Regeringen måste enligt min mening snabbt vidta sådana åtgärder att den nuvarande hyresutvecklingen stoppas och att man på sikt kan pressa ned boendekostnaderna. Tillfälliga åtgärder i form av hyresstopp och särskilda bidrag till allmännyttiga bostadsföretag måste kombineras med höjda bostadsbidrag och med långsiktiga åtgärder, bl.a. i form av en kraftig sänkning av bostadsräntan och större rättvisa mellan olika boendeformer. Av interpellationsoch frågesvaret framgår att regeringen inte är beredd att föreslå något hyresstopp eller i övrigt ta några initiativ för att stoppa hyresutvecklingen och sänka hyrorna. Utöver beskedet om att låneunderlåget höjts för de bostäder som skall nyproduceras, som är positivt och bra med tanke på nyproduktionen, ger svaret nära nog uttryck för tillfredsställelse med de förhållanden som vi har. Som stöd för uppfattningen att allt är ganska bra och att några ingripanden mot hyresutplundringen inte behövs mobiliseras olika argument. Både nuvarande och tidigare hyreshöjningssystem tas fram och bruksvärdesystemet redovisas som något positivt och bra, medan hyresregleringen görs till det onda som har orsakat skador som ännu inte övervunnits. Vad som i sammanhanget glöms bort är att bruksvärdesystemet i praktiken innebär en nära nog fri hyresmarknad och medför en ständig, snabb hyresstegring i de privatägda husen. Bruksvärdesystemet kan emellertid, som vi från vänsterpartiet kommunisterna under flera år föreslagit, förbättras. Nu jämförs med de nyaste och dyraste lägenheterna hos de allmännyttiga företagen och ändå kan privatägarna lägga sig litet högre. Ofta kommer dock ingen jämförelse till stånd, utan fastighetsägarna får igenom sina höjningar. Samtidigt har de privata fastighetsägarna inte samma sociala och allmänna kostnader som de all männyttiga. De kan också utnyttja skattelagstiftningen till att höja sina vinster. Vad som heller inte redovisas är att de allmännyttiga bostadsföretagens självkostnader är resultatet av vinster i olika led innan och vid husens tillkomst. Det är klart att bruksvärdesystemet kan och måste förbättras, så länge som vi har det kvar. Men sådana förbättringar löser inte problemet med de skenande hyrorna och hyresgästernas underläge. Höjda bostadsbidrag löser inte heller problemet, även om de för vissa hyresgäster medför viss lättnad. De grundläggande orsakerna måste angripas. Dessa är en allt brutalare markoch fastighetsspekulation, monopol inom byggmaterialsektorn, ökade räntor, höjda avgifter för bränsle, vatten och avlopp samt ökade underhållskostnader. Det måste bli ett stopp för de skenande hyrorna. Därför kräver vi från vänsterpartiet kommunisternas sida en prisreglering som resulterar i ett effektivt hyresstopp.

Uppdelningen av boende mellan rika och fattiga områden — där de rikare alltid kan välja först och de sämst lottade inte ens accepteras i de sämsta hyreshusområdena — är alarmerande. Hyresrätten måste ges minst samma subventioner som äganderätten. Alla tomma lägenheter måste anmälas till bostadsförmedlingen och alla slags värdar skall ha skyldighet att anta dem som anvisas av förmedlingen. I sitt svar uppehåller sig statsrådet Friggebo vid effekterna av den tidigare hyresregleringen och vill göra gällande att det var hyresregleringen som sådan som orsakade hyressplittringen och den svarta handeln med lägenheter. Denna slutsats kan inte delas av dem som seriöst följt utvecklingen på bostadsmarknaden och av alla dem som tack vare hyresregleringslagen lyckades hålla stånd mot fastighetsägarintressen som gick ut på att man ville slänga ut sina hyresgäster om de inte betalade vad man ville ha. Den stora hyressplittringen finns inte och har aldrig funnits bland vanliga hyreslägenheter, utan denna splittring finns som bekant framför allt då det gäller villor, andelslägenheter och i viss mån bostadsrättslägenheter. Genom den hyresoch bostadspolitik som den gamla regeringen förde på senare år, i bästa samförstånd med centern och folkpartiet, lades grunden till de stora orättvisor vi nu har på bostadsmarknaden. Det gäller bl.a. orättvisorna mellan olika upplåtelseformer, den hastigt ökande boendesegregationen och spekulation och svarthandel med fastigheter och lägenheter. Den borgerliga regeringen fortsätter att falla undan för de s.k. marknadskrafterna, ja, den underlättar ännu mer för dessa krafter. Ett uttryck för detta är förbättringen av villkoren för privata intressenter på bostadsmarknaden genom införande av fördelaktigare lånevillkor. Hyresutvecklingen vållar den allra största oro. Under senare tid har hyrorna stigit mer än andra kostnader för hushållen — detta trots att vi vet att många allmännyttiga bostadsföretag går med förluster. Förhandlingshyrorna har satts med klart hänsynstagande till bostadssociala synpunkter och krav. De privata byggmästarna och fastighetsägarna däremot gör stora vinster och fastighetsspekulationen frodas. Generösa ränteavdragsregler gör det billigt för höginkomsttagare att bo rymligt i nybyggda villor. Begränsade bostadsbidrag betyder dyrt boende för låginkomsttagare i hyreshus, där bostadsytorna dessutom har krympts under senare år. Så här kan det enligt min mening inte få fortsätta. Man borde exempelvis kunna kompensera den senaste tidens kostnadsstegring med ränteoch amorteringsfria lån, precis som regeringen gjorde under 1950 talets ”Koreakris”. Man måste subventionera de allmännyttiga bostadsföretagen, så att åtminstone deras sociala kostnader täcks in. Skapa rättvisa i boendet genom lika villkor för olika boendeformer, t.ex. genom ändringar av regler för ränteavdrag och skatter! Men gör det innan vi får en total segregation i boendet! I väntan på sådana här åtgärder är det som vi från vpk kräver prisstopp på hyrorna. Den pågående reallöneförsämringen gör det här ännu mer angeläget. Herr talman! Den ohämmade spekulationen i fastigheter och lägenheter som florerar måste hejdas, sade bostadsministern fru Olsson nyligen. Ett skäl till att folk vill bo i småhus är att detta är ekonomiskt mer fördelaktigt, sade hon vidare och menade att det måste skapas ekonomisk rättvisa mellan olika boendekategorier. Jag har inte skäl att tro att statsrådet har en annan uppfattning i de här frågorna, men min fråga måste bli: När kommer sådana förslag till åtgärder, som utan tvivel skulle ha en gynnsam inverkan på vanliga hyresgästers hyror? — Tyvärr finns det tecken på att man i stället tänker fortsätta på den inslagna vägen med ”fri konkurrens” och ökat utrymme för de fria marknadskrafterna som något slags lösning på problemen. Sedan en tid tillbaka pågår en ganska intensiv debatt om vår bostadspolitik mot bakgrund av de kraftiga höjningarna av boendekostnaderna. En rad förslag har ställts i debatten i syfte att stoppa denna utveckling. Jag har nämnt några av de förslagen i mitt anförande. Deltagare i debatten har bl.a. hävdat att den sociala bostadspolitiken eller vad som återstår av den nu äventyras om man inte snabbt vidtar kraftåtgärder från samhällets sida. Känner inte statsrådet sådan oro och är ni inte beredd att medverka till föreslagna kraftåtgärder?

Herr talman! Låt mig som bakgrund få visa på några samband och fakta när det gäller hyreskostnader och bostadspolitik. Kapitalkostnadernas andel av kostnaderna i genomsnitt är ungefär 50 96 och den andra delen utgör drift, underhåll och bränsle. Om produktionskostnaden för en fastighet ökar med 10 96 ökar kostnaden för den enskilde med 8 kr. m?. Om marknadsräntan ökar med 1 96 ökar kostnaden för den enskilde inte alls utan samhället tar på sig kostnaden som utgör ungefär 20 kr./m?, Det här är effekter av det system vi har — att staten kraftigt subventionerar kapitalkostnaderna. Det talas här väldigt mycket om låg bostadsränta, och jag vill faktiskt påstå att vi har en låg bostadsränta. I ett nyproducerat hus är kapitalräntan första året 3,9 26. Det skall jämföras med räntan på marknaden som rör sig upp emot 9-10 96. Till det här kommer naturligtvis också effekterna av bostadsbidragen. Vi kan titta litet grand på hyresutvecklingen under 1970-talet. Om man jämför konsumentprisindex med bostadens pris finner man att konsumentprisindex ökat nästan exakt lika mycket som kostnaden för bostaden. Då har jag tittat på bostadens andel i konsumentprisindex. Tittar man på bostadsoch hyresundersökningarna, som kanske är en bättre mätare, visar det sig att bostadskostnaderna har ökat mindre än konsumentprisindex har gjort. Även inflyttningshyrorna har stigit mindre än konsumentprisindex. Det talas ganska mycket här om vinster som uppstår i byggproduktionsledet. Låt mig bara till det säga att vi har en hel del företag som inte har målsättningen att gå med vinst, t.ex. de allmännyttiga bostadsföretagens byggproduktionsavdelningar. Vi har vidare det fackföreningsägda BPA. Det finns ingen anledning att tro att dessa kunnat visa någon annan utveckling än vad som gäller andra byggföretag. Jag tycker att man överdriver när man talar om en byggprisutveckling liknande den som rådde vid 1950-talets Koreakris. Vi har gjort mycket stora undersökningar innan vi höjde lånetaket med 6 96 för egnahem och 10 926 för hyresrättsoch bostadsrättshus. Vi kan inte få de siffror som återges i den allmänna debatten bekräftade, och samma sak gäller det läge som skildras från talarstolen. Låt mig dock säga att jag är lite oroad över den prisspridning som är på väg ut över landet. Därför har vi också låtit låneunderlagsgruppen få ett särskilt uppdrag att utreda och titta på enskilda låneobjekt med höga överkostnader. Den skall försöka få fram vad dessa beror på. Ett sådant material kommer vi att få fram så småningom. När vi sedan ser orsakerna får vi naturligtvis också överväga vilka åtgärder vi skall vidta. För stora delar av marknaden har vi ett förhandlingssystem, i vilket hyresgästerna är mycket kraftigt involverade. Vi har för avsikt att i höst lägga fram ett lagförslag om rätt att över hela marknaden föra förhandlingar med fastighetsägarna. Jag tycker att detta är en bättre form av kontroll än att ha ett oformligt hyresstopp. Vad är det då som drabbas i första hand? Jo, servicen och underhållet av lägenheterna. Jag är faktiskt naiv nog att tro att hyresgäster är beredda att acceptera en viss hyres höjning, om de därmed kan garanteras att få ett ordentligt och gott underhåll samt fullgod service för sina lägenheter. Herr Claeson var inne på risken för en bostadsbrist och han sade att det redan i dag fanns en öppen bostadsbrist. Ja, på vissa lokala marknader finns tecken därtill. Men vi skall då komma ihåg att vi i landet fortfarande har ganska många tomma lägenheter. Låt mig säga att den höjning av lånetaket som regeringen vidtog för några dagar sedan har gjort det möjligt för kommuner, byggföretag och andra att nu fortsätta med en produktion av framför allt flerfamiljshus. Regeringen gjorde ju en differentiering mellan hyresoch bostadsrätt samt egnahem, bl.a. mot den bakgrunden att höga överkostnader drabbar hyresgästerna hårdare. Med det beslut regeringen fattat är problemet med överkostnader i stort sett borta.

Herr talman! Fru Friggebo svänger sig med en massa siffror i detta sammanhang. Dessa kan i och för sig vara intressanta men de gör inte hyresgästerna särskilt mycket gladare och de ger inte heller någon som helst antydan om att man ämnar vidta några åtgärder för att pressa ned hyreskostnaderna. Hon gör några allmänna konstateranden av de fakta som råder. Det är klart att byggmonopolens inflytande över hela bostadssektorn spelar sin roll för såväl BPA som andra i fråga om bostadskostnaderna. Att de påverkar också de allmännyttiga bostadsbyggnadsföretagen är ganska självklart. Jag vill konstatera att inte heller fru Friggebos andra anförande ingav något som helst hopp om åtgärder — tyvärr. Den oro som visas från hyresgästernas sida är befogad. Det är inte bara vi som påtalar de höga bostadskostnaderna. Om ökningen nu ligger på samma nivå som under Koreakriget kan jag inte bedöma i dag, men även på fackligt håll reagerar man mot de stigande byggkostnaderna. / Jag har här ett litet klipp ur Byggnadsarbetaren nr 14, 1977. Där gör tidningen samma konstateranden som vi gjort här från talarstolen. Tidningen säger, att de kraftigt ökade byggkostnaderna snabbt driver oss mot en ny bostadskris. Vidare heter det: ”Vad beror då de våldsamt höjda byggkostnaderna på? Ja, det är en fråga som t.o.m. experterna än så länge bara har teorier om.” Deras slutsats lyder ungefär så här: För det första kan man med mycket enkla räkneexempel bevisa arbetarlönernas oskuld i sammanhanget. De tar 20 procent av byggnadskostnaderna. ”Om man förutom medellöneglidningen räknar med en extra löneglidning på fem procent i byggbranschen betyder det ändå bara en procents ökning av byggkostnaderna. — Det är populärt att skylla på lönerna och det är också lätt att säga att det är byggmaterialens utveckling som orsakat de höga byggnadskostnaderna. Men den kostnadsökningen har varit jämn och var gynnsammare 1976 än året innan. Det måste alltså finnas ytterligare faktorer till kostnadsstegringen just nu. Misstankar finns om oskäliga vinster, om att entreprenörer drivit upp anbuden och spekulerat i inflationen efter regeringsskiftet.” Det är slutsatser som man drar också på annat håll och inte bara från vår sida, nämligen att byggkostnaderna stiger på ett högst oroväckande sätt. Jag besökte för några dagar sedan en familj i en förort till Stockholm. Jag blev bestormad av frågor om det fanns några riksdagsförslag om att göra boendet billigare. Visst finns det riksdagsförslag, men såvitt jag kan se inga regeringsförslag. För den familjen tog hyran nästan hälften av de pengar man hade att röra sig med. Fru Friggebos svar här i dag ger verkligen inte någon tröst till den familjen. Jag tror att regeringen har goda skäl att uppmärksamma den rörelse, den hyreskampanj som är på gång i skilda delar av landet. Den bottnar i en djup vrede över det rofferi och den utsugning som hyresgästerna blivit föremål för. Bostadsministern och regeringen i sin helhet bör ta denna stämning på allvar och fundera över vad man kan göra för att ta ett samlat grepp för att komma fram till den goda bostadssociala målsättningen, nämligen att ge alla en god bostad till rimligt pris. Nu antyder fru Friggebo t.o.m. i debatten att hyresgästerna kanske kan acceptera nya hyreshöjningar under vissa förutsättningar. Jag skulle nog vilja säga att för de allra flesta börjar måttet vara rågat. Man klarar det inte längre och man går till attack mot hyreshöjningarna på ett sätt som bör kännas som ett observandum för regeringen. Det ställs krav på en ny bostadspolitik på ett mycket skarpare och hårdare sätt än tidigare.